Fru talman! Skillnaden är dock, Lennart Daléus, att somliga partier anser att vi - trots att vi är med i EU - skall gå före och se till att vi har en tuffare lagstiftning. Andra anser att det räcker att ha en lagstiftning som är gemensam med den som finns inom EU, där insikten om de faror som finns med genmanipulerade organismer som släpps ut i jordbruket är betydligt mindre än i Sverige. Jag tillhör det parti som anser att vi skall kunna gå före även på detta område.

Fru talman! Vi går nu över från genteknik till lastbilar, diesel och mycket annat smått och gott. Att hela Sverige skall leva är en ståndpunkt som de flesta partier ställer upp på. En viktig förutsättning för ståndpunkten att hela Sverige skall fungera och utvecklas är just att vi har tillgång till bil i olika former. Våra stora avstånd, vår landsbygd, stora och många godstransporter samt en kollektivtrafik som i stora delar av vårt land inte är konkurrenskraftig är orsaker till detta bilberoende. Utan bilar skulle landsbygden stanna av. Utan effektiva transportsystem skulle också stora delar av den skogsråvara som finns i inlandet inte vara tillgänglig för vår skogsindustri. Bra vägar och effektiva och bränslesnåla lastbilar är en förutsättning för att skogsbruket i den här delen av landet skall kunna vara tillgängligt för den industri som finns vid kusten. Det är också en förutsättning för att virket skall kunna vara konkurrenskraftigt gentemot det importvirke som emellanåt kommer in i vårt land. Tillgång till bil ger också människan den frihet som hon annars inte skulle uppnå. Detta gäller särskilt människorna ute i våra bygder. Men mot bakgrund av den miljöpåverkan som trafiken har är det naturligtvis nödvändigt med en fortsatt utveckling av bilen i miljövänlig riktning. Utvecklingen med bränslesnålare bilar, minskade utsläpp samt högre och bättre verkningsgrader måste fortsätta. Detta måste också fortsätta att gälla i andra länder i Europa, som också är våra viktigaste marknader samtidigt som de är våra viktigaste konkurrentländer. Som bekant består större delen av vårt nedfall av oönskad import från den delen av världen. Gemensamma regler är också viktigt för konkurrensen. Förutom teknisk utveckling krävs det också ekonomiska styrmedel för att man skall uppnå en bättre miljö. Men miljöfrågan får aldrig bli en täckmantel för höjning av skatter i andra syften. Fru talman! I det här betänkandet JoU22 förslås att försäljningsskatten på tunga fordon i miljöklass 2 slopas samt att försäljningsskatten på tunga fordon i miljöklass 3 sänks till 6 000 kr. Det tycker vi är bra. Försäljningsskatten enligt det tidigare systemet har inte fungerat miljöstyrande, utan den har endast haft karaktären av en skatt. Däremot anser vi att tidpunkten för införandet av de nya reglerna borde tidigareläggas från - som majoriteten anser - den 1 oktober 1996 till - som vi anser - den 1 juli 1996. Fru talman! Därför yrkar jag bifall till den moderata reservationen nr 4.

Fru talman! Jag skall försöka hålla mig ganska kort när det gäller detta betänkande. Jag tänker börja med att kommentera behandlingen av det. Vi har här i dag att behandla ett direktiv som kommit från EU och som också har tagits upp i utskottet. Det är ganska tydligt vad vi skall göra med sådana här direktiv, nämligen anta dem rätt upp och ned. Vi har fört en diskussion i utskottet med anledning av att Miljöpartiet har gjort gällande att man egentligen inte vill ha detta direktiv över huvud taget som huvudprincip. Utifrån den diskussionen klargjordes det att det finns möjlighet för ett parti att yrka på att man skall gå emot sådana EU-direktiv. Jag tycker att det är bra med det klargörandet, och vi i utskottet har fått hjälp av andra utskott att fatta beslut om att det skall finnas en sådan möjlighet. Det är självklart att det skall finnas en möjlighet att kunna så att säga lämna direktiv åt sitt öde, att kunna säga till EU att vi inte accepterar detta - och detta framför allt med tanke på oss som representanter för oppositionspartier och inte regeringsföreträdare. Vi har ju inte någon som helst konkret möjlighet att påverka de beslut som fattas inom EU. Vi kommer in alldeles för sent i beslutandeprocessen och vi har inte heller någon riktig insyn i vad som händer. Det handlar förstås om inkörningsproblem. Vi är ovana vid situationen. Det är också regeringen. Men det handlar även om EU:s struktur. EU är ovant vid att politiska partier i enskilda länder vill ha inflytande över det som händer på ett konkret och vettigt sätt. När det sedan gäller betänkandet vill jag till att börja med yrka bifall till reservation nr 2, där det tas upp två saker. Den ena handlar om att Sverige bör gå före med en hårdare miljöklass 1 vad gäller avgaskrav för fordon. Det är viktigt att vi som enskilt land går före med goda exempel som visar att det är möjligt med hårdare miljökrav, vilket vi skall bevisa med hjälp av detta. Det är olyckligt att utskottet inte har gått på den linjen. I stället väljer man att avvakta och se om det händer någonting inom den europeiska unionen. Det är klart att det kanske gör det, men det kommer att ta en enormt lång tid. Som jag ser det är miljöfrågor och bilismen ett av de största områden som vi behöver diskutera när det gäller utsläpp, kommunikationer och transporter. Också jag kan hålla med om att bilar är viktiga för glesbygden - som Ola Sundell tidigare var inne på. Men i det stora hela utgör bilismen ett mycket stort problem. Jag tycker faktiskt att det är litet vekt att Sverige då inte kan göra en ynka liten markering genom att ha en hårdare miljöklass. Det andra som reservation nr 2 tar upp är att det inte är regeringen som skall besluta om hur miljöklasserna skall se ut. Jag tycker att det är enormt viktigt också. Det är riksdagen som skall fatta de besluten, möjligen i ett samspel med regeringen och andra länder när det handlar om gemensamma regler. Men jag tror inte att det är speciellt bra att regeringen ges egen möjlighet och rätt genomföra detta. Jag går vidare och yrkar bifall till reservation nr 5 i det här betänkandet. Rubriken är Försäljningsskatt i olika miljöklasser. Det handlar om relationer mellan miljön och skattenivåer på olika sätt. Jag tycker att det helt självklart att miljövänligare bilar skall prioriteras och ges en fördel rent ekonomiskt, vilket inte sker här. I det betänkande som vi har att diskutera i dag står det att det skall vara ekonomiskt olönsamt att installera avancerad reningsutrustning på den bil som man har köpt. Det är faktiskt förkastligt. Vi vill ha det precis tvärtom. Jag tycker att det skall prioriteras ekonomiskt om man köper en bil och vill utveckla den bilen på något sätt och installera en rening som gör den mer miljövänlig. Ola Sundell var inne litet på detta med ekonomiska styrmedel. Jag tycker att det är litet konstigt att man inte kan stödja den här reservationen om man har den synen som han gav uttryck för. Jag tycker att det skulle vara alldeles självklart för flera partier än Vänsterpartiet och Miljöpartiet att ställa upp på den här reservationen. Vi försöker ju ha en profil i Sverige som EU-land. Det här är väl en ypperlig profil att föra fram, nämligen att miljövänligare bilar skall prioriteras och vara mer ekonomiskt lönsamma att ha än andra bilar.

Fru talman! Det här är ett mycket intressant betänkande.

Vi i Miljöpartiet är mycket kritiska till den här typen av hantering. Vi måste se till att bevara demokratin i Sverige. Vi måste se till att få upp frågor i kammaren på ett så tidigt stadium att det finns en möjlighet att påverka vad som händer där nere. Såsom det är i dag, när vi har EU-nämnden som skall hantera EU frågorna, kommer vi oftast in för sent. Om vi skall kunna ha en reell möjlighet att påverka borde varje fackutskott komma in när kommissionen har lagt fram ett förslag för att kunna ta ställning inför den debatt som sedan fortsätter nere i Bryssel. Vi måste kunna vara med i behandling av olika förslag och inte som nu komma in på fredagen när ministern skall åka ned på ministerrådsmöte på måndagen och tisdagen och fatta beslut. Det är alldeles för sent. Då får vi den här effekten att vi står med direktiv som innebär långtgående konsekvenser för den svenska miljöpolitiken utan att egentligen ha möjlighet att påverka det hela. Det här betänkande är typiskt för detta. Det är kanske inte så förvånande att det enda parti som brukar vara intresserat av miljön och som har uppmärksammat detta är Miljöpartiet. Den här propositionen är skriven på ett sådant sätt att det är oerhört svårt att se vad den egentligen handlar om. Direktiven fanns t.ex. inte med som bilaga, vilket vi i Miljöpartiet anser skall vara fallet. Det gör det möjligt för riksdagsledamöter att se vad det handlar om. De utsläppsnivåer som diskuterades fanns inte angivna någonstans. Vi menar att en proposition inte får skrivas så här, fru talman. Den skall skrivas på ett betydligt tydligare sätt så att vi verkligen kan se vad det är vi skall besluta om. Miljöpartiet hade helst velat avslå hela den här propositionen, eftersom vi anser att det inte skall se ut så här när ett förslag läggs fram till riksdagens kammare. Vi fick dock inte igenom det. Därför har vi en hel del reservationer om detaljer som vi tänker ta upp. I och med det här betänkandet slår vi fast i Sverige att skattelättnaderna skall vara betydligt lägre för varje fordonstyp än den verkliga kostnaden för de anordningar som monterats för att uppfylla fastställda värden och för monteringen i fordonet. Detta är taget ur ett EU-direktiv som gör det omöjligt för Sverige att ha ekonomiska incitament för att få företagen att vilja bygga för en bättre miljöklass. Det avspeglas också i förslaget. Man sänker alltså fordonskatten i ett fall från 65 000 till 6 000 och i ett annat från 20 000 till 6 000 just därför att reningstekniken kostar ungefär 6 000, och man får alltså inte ha en skillnad på skatteklasserna som gör att det skulle löna sig att installera en teknik som finns. Detta är mycket allvarligt. Det innebär att vi inte kan ha ekonomiska incitament i miljöpolitiken på det här området. Vi i Miljöpartiet anser att vi inte borde acceptera detta i Sverige. Vi borde säga att vi vill ha möjligheter att ha ekonomiska incitament för att få en bättre miljö. Vi vill kunna ekonomiskt gynna det som är miljömässigt bättre. Det utvecklar vi i reservation 5, som jag yrkar bifall till. Eftersom vi nu tydligen anser att vi skall ansluta oss till det här direktivet borde vi i alla fall se till att vägtrafiken inte blir så gynnad som den de facto blir. Tidigare har vi fått in 250 miljoner i skatt på det här området 1995. Detta sjunker alltså drastiskt i och med det nya beslutet. Då menar vi i Miljöpartiet att regeringen borde få återkomma med ett förslag till hur man på något sätt skall kunna hämta in dessa pengar ifrån lastbilstrafiken. Vi vet i dag att just lastbilstrafiken är en stor miljöbov. Vi vet att den sprider ut mycket partiklar och ämnen som vi inte vill ha ut i luften. Vi menar att vi borde hämta hem dessa skatter på annat sätt. Jag yrkar därför bifall till reservation 6, där detta tas upp. I det här förslaget säger man också att det skall finnas vissa fordonstyper som skall vara undantagna från de partikelgränsvärden som man anser att alla andra fordon skall klara av. Läser man de direktiv som finns som underlag för detta kan man se att de ser helt annorlunda ut än den svenska lagstiftningen. Här ser man verkligen att bilindustrin har varit med om att skriva texterna. Det är en uppsjö av tekniska detaljer i direktiven. Det är sida upp och sida ned med formler osv. Det är ett sätt som vi i Sverige aldrig skriver lagar på. Det svenska sättet att skriva lagar är att vi talar om vilka gränsvärden som finns. Sedan är det upp till industrin att ta fram motorer och sådant som passar till detta. Men här är det mycket detaljerat. Man säger t.ex. att vissa fordon med vissa motoregenskaper skall få släppa ut högre partikelhalt än andra. Den här typen av fordon går på distribution i tätorter. Man säger här att det skall vara tillåtet att sälja dem fram till den 30 september 1998. Sedan kommer de att rulla i tio år till. Vi går alltså med på att precis det vi inte vill ha ut i tätorterna, nämligen partiklar, nu skall få finnas trots att det t.o.m. står i propositionen att finns reningsteknik för den här typen av fordon i dag. Detta är mycket märkligt. Sverige har protesterat emot det, och vi anser att vi inte skall genomföra detta i Sverige. Vi menar att även de här fordonen, som faktiskt rullar i staden, skall klara de strängare kraven, dvs. 0,15 gram partiklar per kilowattimme i stället för 0,25. Det är en stor skillnad. Det innebär att vi får ut mycket mer partiklar. Jag yrkar därmed bifall till reservation 1, som tar upp detta. Vi har också fler reservationer i betänkande som jag naturligtvis ställer mig bakom, men för tids vinnande räcker det med detta. Jag hoppas att jordbruksutskottet, som har börjat diskutera detta, i framtiden kan komma in betydligt tidigare i hanteringen av den här typen av ärenden, så att vi kan vara med i riksdagen och få en levande debatt om vad som skall gälla och inte skall gälla och inte som nu komma in så sent att det egentligen är svårt att påverka beslutet.
Fru talman! Först tänkte jag bara, så att det blir rätt i protokollet, också formellt yrka bifall till reservation 5. Sedan vill jag säga till Gudrun Lindvall att Vänsterpartiet också har uppmärksammat att det finns stora problem med den här propositionen. Vi är ju delaktiga i två av reservationerna. Däremot betyder inte det att vi ser problemen som så stora att vi vill avslå hela propositionen. Det handlar förstås inte om att vi tycker att hanteringen av detta ärende har varit ypperligt och bra, och att vi har fått insyn i vad som hänt innan det kom på vårt bord. Jag är fullt medveten om - det tog jag också upp i mitt anförande - att vi egentligen inte har haft något inflytande i det här fallet över huvud taget. Vi behöver förändra rutiner och regler för hur vi arbetar med EU-frågor, framför allt med frågor som är så enormt stora och viktiga som många är. Jag skulle vilja säga att jag tror att Gudrun Lindvall och jag är helt överens om att bilismen på olika sätt måste minskas och begränsas. Jag tror att en väg att gå kan vara att jobba vidare på det förslag, som faktiskt blev avslaget i EU, där storstäderna gått in för att införa miljözoner där man inte för in den stora och tunga trafiken i stadskärnorna. Det tyckte jag var ett fruktansvärt bra förslag, men EU har från olika instanser gått in och sagt att man inte kan göra så, att det begränsar den fria konkurrensen och liknande saker. Att införa det i stället tror jag kan vara ett område som vi kan samarbeta kring.
Fru talman! Det här var inte på något sätt en kritik riktad mot Vänsterpartiet. Det var inte meningen så, men det finns ju även andra partier där man brukar säga att man är intresserad av miljöfrågor. Jag kan förstå att många av de EU-positiva partierna är väldigt tysta om den här propositionen. Man inser att detta egentligen är den första propositionen där vi som är EU-kritiska har svart på vitt på att medlemskapet i EU betyder att vi backar på miljöområdet. Jag hade egentligen önskat att vi hade fått en litet mer principiell diskussion runt det här. Det är naturligtvis oerhört negativt för miljön att EU får den effekten på den svenska lagstiftningen att vi inte längre kan gå före, och att man från regeringens sida inte vill skapa en ny miljöklass 1 för att man är rädd att kanske göra något fel ur EU-synpunkt. Vi anpassar oss blint, även när det gäller sådant som man faktiskt har protesterat mot på Ministerrådsmötena. Vi kan inte, när vi nu inte längre får göra som förut, nämligen ha skatter i miljöklasserna, hitta något sätt att skapa en beskattning på den tunga trafiken så att vi inte gynnar den på exempelvis järnvägstrafikens bekostnad. Jag är litet förvånad över att de partier som tidigare så envist har hävdat att EU är positivt för miljön inte stiger upp och förklarar hur de kan få ihop detta betänkande med den åsikten. Där är vi från Miljöpartiet och Vänsterpartiet förmodligen fullkomligt eniga. Jag är glad att i alla fall Hanna Zetterberg och jag kan föra den här debatten och visa att EU icke är positivt för miljön. Vi tar steg tillbaka.

Fru talman! Av de tidigare inläggen att döma kan man tro att det här betänkandet handlar om att försämra avgaskraven för de tunga fordonen. Så är inte fallet. Detta förslag handlar om att vi skall skärpa avgaskraven. Vi tar också in de beslut som har fattats inom EU. Sedan vi kom med i EU är vi skyldiga att följa de beslut som där fattas när det gäller kravnivåer på avgasutsläpp. I det här fallet har man beslutat att den s.k. B-nivån skall vara genomförd den 1 oktober 1996. Det är vad betänkandet handlar om. Det föreslås alltså att de fordon som uppfyller B-kraven skall registreras i vår miljöklass 2. Det finns ett undantag för mindre motorer; det är det som låter som ett nederlag för miljösträvandena. Det är fråga om ett undantag som är tidsbegränsat. Dessa mindre motorer, det rör sig framför allt om mindre distributionsfordon, föreslås klassas i miljöklass 3. När det gäller miljöklass 1 specificeras inga krav. Man kommer att börja förhandla om nya och strängare kravnivåer redan under hösten 1996, och beslut förväntas tas 1998. Det är där vi skall vara med och påverka. Det är där de propåer som Gudrun Lindvall m.fl. har framfört här skall tas upp. Det är där vi skall framföra dem. Jag håller med om att vi behöver komma in i ett tidigt skede och få med dessa åsikter redan i de förberedande diskussionerna. Det gör att miljöklass 1 inte blir specificerad. Där fyller vi på med de nya krav som kommer, förmodligen under När det gäller det undantag från B-nivån som föreslås, har det redan vid förhandlingar inom EU påpekats att det i dag finns teknik för att ställa strängare krav, men vi har inte fått gehör för detta. Så fungerar det ju i verkligheten. Är man med någonstans där det fattas ett beslut, så gäller det beslutet. Vi är med i EU, så då gäller EU:s beslut. Betänkandet innehåller också förslag till förändringar i bilavgaslagen som ger regeringen möjlighet att meddela föreskrifter om typgodkännande, registrering och försäljning samt att fastställa kraven i miljöklasserna. Dessa förändringar görs för att vi på ett tydligt sätt skall anpassa oss till den EU-rättsliga lagstiftningen. Försäljningsskatten för tunga fordon tas enligt förslaget bort i miljöklass 2, och sänks till Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag vill bara göra Berndt Sköldestig uppmärksam på dilemmat med att å ena sidan säga att betänkandet föreslår någonting, och å den andra säga att vi nu är medlemmar i den europeiska unionen och därför har att anpassa oss till de lagar och regler man där bestämmer sig för - oavsett om vi har haft inflytande över dem eller inte. Jag tycker att detta är ett jättetydligt exempel på hur man har hanterat den här frågan. Det känns som att vi lägger oss platt, och jag förstår att Berndt Sköldestig yrkar avslag på alla reservationer. Han anser inte att vi kan göra någonting annat än att anta detta betänkande, oavsett vad vi tycker om det.
Fru talman! Nu är det ju så att vi alldeles nyligen har gått med i EU. Vi har därför inte kunnat vara med och påverka från början. Det är det sättet vi måste jobba på. Jag hävdar fortfarande att om vi är med i ett sammanhang och har varit med om att fatta beslut, så får vi ställa upp på de besluten. Jag hoppas, som jag sade tidigare, att vi i riksdagen och jordbruksutskottet skall kunna vara med på ett tidigare skede och påverka vilka åsikter vi skall ta upp i förhandlingarna inom EU.
Fru talman! Alla partier och alla i jordbruksutskottet har sagt att vi skall vara med och påverka tidigare. Det finns ingen anledning att säga något annat. Det som är intressant är att ett flertal partier, däribland Socialdemokraterna, i debatten inför EU medlemskapet hänvisade till att vi inte skall vara tvungna att fatta beslut som begränsar oss själva vad gäller framför allt miljöfrågor. Vi skulle använda oss av miljögarantin. Då anser jag att vi skall göra det i det här fallet. Jag tycker att de reservationer som Vänsterpartiet står bakom i det här betänkandet innehåller alldeles ypperliga exempel på områden där vi skulle kunna gå före. Sedan skulle vi kunna be domstolen, om någon anmälde Sverige till denna, att hantera frågan och se om det är så att vi bryter mot EU:s regler och om vi kan få undantag på dessa områden. Det här handlar egentligen om miljöfrågor. Vi skulle kunna använda oss av den garanti som man tidigare från ja-sidan hävdade fanns. Nu finns den uppenbarligen inte kvar - det är så jag tolkar Berndt
Fru talman! Jag skulle vilja avfärda någonting som har sagts här hela tiden, nämligen att detta är en skärpning av avgaskraven. Så är det inte. Det här handlar om att vi nu bestämmer oss för att miljöklass 1 och 2 skall kallas "B". Det finns ingenting i betänkandet som gör att vi får en miljöklassning som är bättre än den vi har haft tidigare, ingenting! Jag skulle vilja fråga Socialdemokraternas företrädare: Var kan jag läsa att det finns någonting som är bättre än det som vi har haft tidigare? Jag kan inte se det, och jag har verkligen lusläst betänkandet. Jag kan se att det för koldioxid, kväveoxid och NOX-partiklar är exakt samma värden i den nya B-nivån som vi tidigare har haft i miljöklass 1 och 2. Vi inför en ny klass 3, som omfattar distributionsfordonen, som alltså får en lättnad när det gäller partiklar. Var finns förbättringen? Det skulle jag vilja veta. Jag skulle också vilja veta: Delar Socialdemokraterna den uppfattning som Miljöpartiet har, att när det gäller miljöfrågor i EU skall det vara minimikrav, dvs. det skall alltid finnas möjligheter för länder att gå före? Om det är så, har jag svårt att förstå hur man kan acceptera att i det här fallet bli så totalt låst, både uppåt och nedåt. Här har vi alltså inte möjlighet att gå före. Jag undrar: Hur stämmer det med vad ni tidigare har sagt att vi skall kunna göra?
Fru talman! Vi har visserligen haft hårda miljökrav tidigare, och nu inordnar vi EU-kraven i vårt miljösystem. Det kan tyckas att det undantag som nu görs i klass 3 innebär en försämring, men det är ju under en begränsad period. Vi har nu möjligheter att i de förhandlingar om ytterligare krav som påbörjas under hösten att ta upp de krav vi vill ställa och få med dem, för att förbättra kraven ytterligare.
Fru talman! Om vi skall vara riktigt ärliga, kan vi se att det inte har hänt så mycket när det gäller miljöklassning av tunga fordon sedan Socialdemokraterna bestämde sig för att Sverige skulle gå med i EU. Man har faktiskt legat stilla är det gäller miljöklass 1, 2 och 3, just därför att man ville vara i fas med EU när man kom in. Man visste att kravnivå B skulle hamna ungefär på nivån för klass 1 och 2, och därför ville man inte ha en miljöklass som var strängare. Om vi tittar på teknikutvecklingen ser vi att den har gått så långt att vi mycket väl skulle kunna ha betydligt tuffare krav än vi har haft i klass 1 och 2. Vi skulle ha kunnat skärpa kraven genom åren. Men de olika regeringarna har valt att ligga stilla på det här området. Det är också en obehaglig tendens. Det visar, att när Sverige nu är medlem i unionen och upptäcker att vi ligger litet före så minskar vi takten och gör ingenting, och vi hoppas att EU skall komma i kapp. Det här är ett exempel där man från svensk sida har betett sig så; ingenting sker. Detta visar också det faktum att man i dag inte vill skärpa kraven och få en ny miljöklass 1 - vilket vore det naturliga, om man menar att vi skall gå före när det gäller miljökraven. Vi kan tyvärr se samma hantering när det gäller kemikalier. Jag upprepar: Hur vill Socialdemokraterna att vi skall gå före i miljöfrågor? Hävdar ni fortfarande att EU är bra för miljön?
Fru talman! Den möjlighet vi nu har är att driva de här frågorna ännu hårdare i EU och få med oss även EU-länderna. Det är därför som vi lämnar öppet i fråga om miljöklass 1 nu, för att kunna se till att verkligen få hårdare krav i den klassen. Det gagnar miljön, därför att det påverkar också de övriga EU länderna - vi är ju inte ensamma då. Vårt sätt att driva det här framgent måste vara att vi ställer hårdare krav i de förhandlingar som förs i EU när det gäller de kravnivåer som skall gälla för avgasutsläpp m.m.

Fru talman! Vi behandlar nu ett betänkande från jordbruksutskottet. Det här har alltså betraktats som en miljöfråga. Skatteutskottet har också yttrat sig, då det även finns en skattefråga med i regeringens proposition. Men de trafikpolitiska effekterna har inte behandlats, och trafikutskottet har inte blivit inblandat. Det saknas också samhällsekonomiska kalkyler. Som vanligt när det gäller sådana här frågor saknas ett systematiskt synsätt på kostnaden för trafikens miljöskador och olyckor. I den aktuella propositionen behandlas främst de skärpta avgaskraven för tunga vägfordon men även vissa skattesänkningar för sådana fordon. Bekymret är att helhetsbilden saknas inom skatteområdet, dvs. hur de här förändringarna påverkar trafikutvecklingen. Under de senaste åren har det fattats en rad separata beslut som påverkar villkoren för olika transportslag, men med det underlag som finns i ärendet är det svårt att bedöma effekterna av regeringens förslag. Det är faktiskt inte ens tydligt om förslaget gör att regelsystemet blir sämre eller bättre anpassat till 1988 års trafikpolitik, som vi var överens om. Folkpartiets politiska strävan inom trafikområdet har ett klart mål, nämligen att 1988 års trafikpolitiska beslut skall genomföras. Folkpartiet har ända sedan riksdagen fattade detta beslut, för åtta år sedan, pekat på att det i praktiken inte har förverkligats. Det som är viktigt i det här sammanhanget är att regelsystemen, bl.a. för vägfordonens skatter, vikter och hastigheter, måste vara så utformade att den som fattar beslut om en godstransport känner av marginalkostnaden för den aktuella transporten. Denna kostnad skall beräknas enligt samhällsekonomiska kalkylmetoder, innebärande att hänsyn tas till bl.a. miljöskador och trafikolyckor. Det finns dock en påtaglig risk för att regeringens skattesänkningsförslag här ger konkurrensfördelar åt långtradartrafiken på järnvägstrafikens bekostnad och att det därför motverkar en rimlig värdering av miljöskador och trafikolyckor och trängsel. I så fall skulle förslaget vara samhällsekonomiskt ineffektivt och göra att vi kommer längre ifrån ett genomförande av beslutade trafikpolitiska principer. Det skulle då vara till skada för miljöutvecklingen. Jag tänker då på den skattedel som finns i regeringens proposition. Därför förutsätter jag att regeringen, så snart ett samlat underlag finns, återkommer till riksdagen med de förslag som behövs för att öka den samhällsekonomiska effektiviteten i transportsystemet och för att vi i Sverige skall närma oss ett genomförande av 1988 års trafikpolitiska principer, som ju i det här avseendet också håller på att anammas inom EU. EU har ju nyligen presenterat en grönbok, som handlar om internalisering av de externa kostnaderna för transporter, som det så vackert heter. Det innebär att den som beställer transporten skall betala för miljöskador, olyckor och trängsel. Därför är vårt EU-medlemskap bra.

Jag utgår, som sagt var, från att regeringen återkommer med ett samlat förslag, som innebär att man belastar transportslagen på rätt sätt.
Fru talman! Jag har med viss förvåning konstaterat att det som står i Folkpartiets särskilda yttrande innebär att Folkpartiet mycket väl skulle ha kunnat stödja vår reservation 6, som handlar om just det här. Jag är litet förvånad över att Folkpartiet nöjer sig med ett särskilt yttrande och hoppas att regeringen möjligen skall göra någonting, när det fanns möjlighet att gå ihop med Miljöpartiet och se till att regeringen fick veta att vi anser att man skall göra någonting. Jag håller helt med om att det här skatteförslaget innebär att det blir en snedvridning av den s.k. konkurrensen och att man ser till att det blir billigare att ha lastbil. Det är mycket olyckligt, med tanke på att just tunga fordon är mycket miljöbelastande. Det förslag som vi hade från Miljöpartiets sida var alltså att riksdagen skulle be regeringen återkomma med ett förslag som återställer balansen, genom att se till att andra skatter på de tunga fordonen motsvarar de intäkter av skatter på ungefär 250 miljoner som man hade 1995 men som nu försvinner. Med ett sådant förslag skulle vi kunna behålla den konkurrens vi har haft i Sverige. Även den kan man naturligtvis diskutera ur miljösynpunkt. Vi i Miljöpartiet skulle gärna se att man ytterligare påverkade konkurrensen till järnvägens fromma. Jag skulle vilja fråga Lennart Fremling hur det kommer sig att Folkpartiet inte anser sig kunna ställa upp på reservationen.
Fru talman! Vi tycker att ändringarna av avgaskraven för de tunga fordonen och klassificeringsändringen är rimliga. Vi vill inte stoppa eller bromsa de ändringarna nu. Dessutom är vi medvetna om att Kommunikationskommittén jobbar med de här mer övergripande frågorna. Därför tycker vi att det i det här läget räcker med att förutsätta att regeringen återkommer med en samlad bild. Vi har ju i alla partier, även i regeringspartiet, varit ense om att vi skall ha de här grundläggande principerna. Därför finns det anledning att förutsätta att regeringen kommer att arbeta i den riktningen.
Fru talman! Jag kan inte någonstans i betänkandet läsa ut att vi är överens om att vi skall ha ungefär samma skatteuttag när det gäller den tunga trafiken som vi har haft förr - inte någonstans. Det vi kan se i betänkandet är att man föreslår en sänkning av försäljningsskatten på tunga fordon därför att EU så kräver. Vi kan också se att utskottet har uppvaktats av olika intressenter som anser att man borde få tillbaka skatten retroaktivt. Det betyder alltså att lastbilstrafiken gynnas. Har man miljöambitionen, som jag hoppas att Lennart Fremling har, att vi skall se till att järnvägen fortfarande är konkurrenskraftig - då tycker jag att det skulle vara naturligt att säga att vi på andra sätt skall hämta hem skatterna och därmed öka trycket på den tunga trafiken, så att vi inte konkurrensmässigt snedvrider det hela. Lennart Fremlings förhoppning tycker jag känns mycket vag. Inte någonstans i betänkandet finner jag fog för att hysa den förhoppningen. Men framtiden får väl utvisa vem som får rätt, Lennart Fremling.
Fru talman! Jag tycker att det är ett för enkelt synsätt att säga att det skall vara precis samma beskattning eller samma totala skatteuttag för den tunga godstrafiken som det har varit tidigare. Vi måste utgå från de grundläggande principerna som innebär att vi skall se samhällsekonomiska kalkyler i botten och att det också skall vara marginalkostnaderna som den enskilde beställaren av en godstransport skall känna av. Därför behövs det förändringar i skattesystemet. Frågan är alldeles för komplicerad för att behandlas i just det här sammanhanget. I stället har vi en kommunikationskommitté som jobbar med det. Vi måste utgå från att regeringen tar ett sådant samlat grepp, att regeringen hjälper oss att få ett samlat grepp, över ett skattesystem som täcker hela trafiksektorn.

Fru talman! Jag skall börja med att något uppehålla mig vid vad som i rubriceringen av detta ärende döljer sig bakom uttrycket m.m. Regeringen har valt att i en proposition som berör organisationen av den statliga spelmarknaden i vårt land även smyga in ett helt ovidkommande men principiellt mycket viktigt ärende. I propositionen har regeringen i huvudsak mörkat vad det ärendet handlar om. Och det är väl det inslaget - mörkningen - som möjligen har samband med vissa typer av spel. Nu har de berörda utskotten närmare synat regeringen och fått fram en del information under hand. Men det får väl ändå sägas vara mycket anmärkningsvärt att regeringen presenterat ett ärende för riksdagen på detta sätt, genom att dels smyga in det i en proposition som handlar om något helt annat, dels därefter inte i propositionstexten redovisa vad ärendet egentligen handlar om. Nu vet vi att riksdagen genom det beslut som vi förväntas fatta skall ge det statliga företaget Venantius möjlighet att ge förmånliga lån till vissa kommuner i svårigheter i syfte att ge dessa kommuner möjlighet att finansiellt stärka sina kommunala bostadsbolag. Det handlar alltså i praktiken om att öppna en form av kommunakut. Det ärende som utlöst denna aktivitet är situationen i Stenungsunds kommun och dess bostadsbolags ekonomi. Men genom att man, enligt det som visat sig dölja sig bakom propositionens förslag, låter Venantius gå in och ge ett speciallån till Stenungsunds kommun för att denna skall kunna refinansiera bostadsbolaget skapas ett tydligt prejudikat. Effekten kan bli att kommunala bostadsföretag och kommuner som sitter i eller bedöms kunna bli sittande i samma situation vill välja denna nya lösning av sina problem i stället för ekonomiskt mer sunda lösningar. Genom att kreera detta alternativ blir de lösningar som vore mer naturliga - tidigt iscensatta åtgärder och förhandlingar med och mellan kreditgivarna - inte lika angelägna. Denna nya kommunakut kan bli en farlig och felaktig signal till de berörda, som i sig utlöser den situation man avser att verka i. Fru talman! Det är inte rimligt att staten behandlar kreditproblem i kommunala bostadsföretag i annan ordning än vad som tillämpas för privata företag. Ett i praktiken nytt gynnande av vissa kommunala bostadsföretag riskerar att ytterligare snedvrida konkurrensen i en bransch som redan har problem på grund av bl.a. just kommunal näringsverksamhet med långtgående subventioner i form av vidsträckta kommunala borgensåtaganden och direkta subventioner. Jag yrkar bifall till reservation 7, från Moderaterna och Folkpartiet, som innebär avslag på regeringens förslag. Fru talman! Den egentliga propositionen berör som sagt något helt annat, nämligen förslaget att slå samman Svenska Penninglotteriet och Tipstjänst. Vad som är den egentliga bevekelsegrunden för detta förslag må vara höljt i dunkel. Eller kan det verkligen vara så att regeringen tror på de egna argument som förs fram? Tror man verkligen att man skapar ett effektivt och bra företag genom en sammanslagning av två företag med tämligen olika inriktning på den spelmarknad där staten ändå anger spelreglerna och är helt dominerande? Risken är överhängande att frånvaron av en stimulerande konkurrens tvärtom minskar effektiviteten och därmed blir dyrbar för staten. Den i propositionen uttalade avsikten att dämpa konkurrenstrycket är i sig en oroande inställning eftersom det finns en fara för att det svenska bolaget därigenom blir sämre rustat också för att möta en internationell konkurrens på detta område. Fru talman! För Miljöpartiet och kds har det tydligen varit angeläget att göra upp med regeringen i denna fråga. Genom att hoppas på att man gjort framsteg beträffande lokaliseringen till Gotland av det nya bolagets verksamhet har man skrivit ihop sig i kulturutskottet och finansutskottet. Det är mycket oklart vad man egentligen har uppnått. Vi får väl så småningom se vilken substans denna s.k. kompromiss kan visa sig innehålla när det kommer till kritan. Jag yrkar bifall till den gemensamma fyrpartireservationen, reservation nr 1, som innebär avslag på propositionens förslag om sammanläggning av de båda bolagen. I reservation nr 6 yrkar vi moderater bifall till vårt förslag att i stället sälja Tipstjänst till föreningslivet på förmånliga villkor. Detta förslag låg framme 1994 men fullföljdes inte av den socialdemokratiska regeringen. Detta var mycket tråkigt för ett föreningsliv som den vägen hade kunnat få en synnerligen värdefull finansiell injektion samtidigt som förslaget hade inneburit en stimulans till effektivitet i de berörda företagen. Jag står naturligtvis bakom vårt förslag även på denna punkt men avstår för tids vinnande att yrka bifall till reservation nr 6.

Fru talman! Riksdagen har i detta ärende en möjlighet att ta regionalpolitisk hänsyn och stärka sysselsättningen på Gotland, men det avstår majoriteten i finansutskottet i stort sett ifrån. Det är en majoritet som i första hand består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och kds. Kärnfrågan i det här ärendet är huruvida Tipstjänst skall slås samman med Penninglotteriet eller inte. Det finns enligt Centerns uppfattning inte särdeles starka motiv för en sammanslagning av dessa två bolag. Det mesta talar emot en sådan. Men det finns ett skäl som starkt talar för en sammanslagning. Det är det regionalpolitiska skälet. Ett av de bolag som i dag finns på Gotland är Penninglotteriet. Det finns där därför att det en gång tidigare av riksdagen och statsmakterna har utlokaliserats dit. Riksdagen har därför, som jag ser det, ett ansvar för att den utlokaliseringen inte undergrävs och för att förväntningarna på statsmakternas åtagande vid det tillfället inte nu eller senare sviks genom förändringar i verksamheten eller genom en omorganisation. Därför måste särskilda regionalpolitiska hänsyn också vägas in när statsmakterna nu står i begrepp att förändra organisationen genom den sammanslagning av Penninglotteriet och Tipstjänst som nu föreslås. Riksdagen har dessutom vid åtskilliga tillfällen tidigare, då riktlinjebeslut för regionalpolitiken har fattats, uttalat att regionalpolitiska och utlokaliseringspolitiska hänsyn skall vägas in vid omorganisationer eller vid start av ny statlig verksamhet. Även detta riksdagens uttalande är tillämpligt i det här fallet. Från Centerns sida har vi trots nackdelarna med en sammanslagning sagt att vi kan acceptera förslaget under förutsättning att hela det nya bolaget och dess verksamhet lokaliseras till Gotland. Vi menar att det är att ta regionalpolitiskt ansvar fullt ut. Detta har naturligt nog väckt en rörande aktivitet hos övriga partier när det gäller att värna Gotlandsintressena. Tyvärr är det mest ord. Inget annat parti än Centern är berett att ta steget fullt ut. Det förslag som nu kommer från majoritetens sida är, som jag ser det, till intet förpliktande gentemot Gotland. Det står, enligt förslaget, det nya bolagets styrelse fritt att ordna verksamheten som den själv behagar. Det kan bli vad som helst. Det är en uppenbar risk att det blir Gotland och Penninglotteriet som förlorar den interna kampen i det nya bolaget, eftersom den starkare parten finns hos Tipstjänst i Sundbyberg, utanför Stockholm. Utskottet har kostat på sig ett studiebesök i Sundbyberg, men man har inte velat anstränga sig för att åka till Gotland. Majoriteten har tydligen dragit slutsatser av och tagit hänsyn till vad man då har lärt och sett. Den springande punkten för att det nya bolaget på Gotland skall kunna utvecklas utan att det blir en neddragning av antalet anställda i framtiden är att Penninglotteriets enhet kan få del av den nya tekniken och därmed kan hänga med i den utveckling som spelmarknaden hela tiden befinner sig i. Det löser man inte genom att förlägga styrelsens säte till Gotland. Det krävs mycket mer. Det krävs att utvecklingsavdelningen förläggs till Gotland. Det krävs att ledningsverksamheten förläggs dit. Det krävs att den regelbundna kontakten med bolagets alla ombud sker från Gotland. Det krävs också att spelverksamhet som baseras på den nya on line-tekniken förläggs till Gotland och att den verksamheten finns inom Penninglotteriets egna väggar. Just i on line-spelen finns de stora utvecklingsmöjligheterna. Det handlar om att använda och utveckla den nya IT-tekniken. För att det skall bli möjligt måste också turspelen, som i dag till stor del inrymmer on line-tekniken, flyttas till Penninglotteriets enhet på Gotland. Inte ens det senare har majoriteten kunnat tänka sig.

Innebär det här att utvecklingsavdelningen förläggs till Gotland? Innebär det att ledningsverksamheten förläggs till Gotland? Innebär det att den regelbundna kontakten med lokalombuden kommer att ske från Gotland? Innebär det vidare att Gotland tillförsäkras den nya tekniken genom att turspelen flyttas till Gotland? Om inte svaret blir ja på dessa frågor blir beslutet i dag till intet förpliktande gentemot Gotland. Jag tror att det är utomordentligt viktigt att vi får svar på dessa frågor så att den osäkerhet och oro som finns för att omorganisationen skall få negativa följder för Jag måste också ställa en fråga till Miljöpartiet. Ni säger att ni i och med detta har varit med om att ordna nya jobb på Gotland. Vad menar ni med det? Ni kunde ha gjort en insats. Regeringen hade nämligen inte majoritet för sitt förslag före utskottsbehandlingens början. Men det gjorde ni inte. Så vitt jag förstår har ni sålt er alldeles för billigt. Annars blev ni grundlurade. Möjligen har Centerns förslag tvingat regeringen och övriga som står bakom majoritetens förslag att gå längre i lokaliseringsfrågan, sett ur Gotlands synpunkt, än vad som annars skulle ha varit fallet. Det är ändå någon tröst. Ännu bättre hade det varit om Miljöpartiet och kds åtminstone hade vågat gå så långt som Vänsterpartiet har valt att gå. Då hade även turspelen kunnat förläggas till Penninglotteriets enhet på Gotland, och skicklighetsspelen hade blivit renodlade under en gemensam enhet. Det finns en logik i detta även av andra än regionalpolitiska skäl. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 under mom. 1 och 2. Vad gäller övriga moment yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Det är en hel del som är anmärkningsvärt i det här regeringsförslaget om Tipstjänst och Penninglotteriet, och dit hör onekligen synen på konkurrens. I propositionen talas det först om att det behövs konkurrens för att skapa förnyelse och omvandlingstryck, och därefter föreslås motsatsen, dvs. att konkurrensen skall begränsas så att det bara finns ett fåtal aktörer. Man föreslår alltså en sammanslagning av Tipstjänst och Penninglotteriet. I propositionen hävdas dessutom att man med detta beaktar konsumentintresset, som det heter - också det ett något ovanligt synsätt. Det är alltså fullt naturligt att man från bl.a. Konkurrensverkets sida har protesterat. Man påpekar att en sammanslagning kommer att minska konkurrenstrycket och därmed försämra effektiviteten. Det borde ju vara en ganska allmän uppfattning, men regeringen och utskottsmajoriteten har som sagt kommit till motsatt slutsats. Det är faktiskt inte alldeles enkelt att förstå varför konsumenternas möjlighet att påverka utbudet skall vara mindre när det gäller just den här produkten. Det skulle vara intressant att få en kommentar från Lisbet Calner om detta något ovanliga synsätt när det gäller värdet av konkurrens och konsumentinflytande. Vi i Folkpartiet tror alltså att konkurrens är bra, både för effektiviteten i företagen och för konsumenterna, och det är ett av skälen till att Folkpartiet avstyrker en sammanslagning. Regeringen pekar också på en del samordningsvinster. Det är möjligt att man får det, men de är i så fall ytterst marginella, och besparingen uppvägs mer än väl av den minskade effektivitet som blir följden av sämre konkurrens. Detta är något som inte bara Konkurrensverket utan också Penninglotteriet självt har påpekat. Ett annat anmärkningsvärt inslag i det här förslaget är diskussionen om sysselsättningen och regionalpolitiken. När Folkpartiet har tagit ställning mot förslaget har risken för att arbetstillfällen skulle försvinna i Visby spelat en viktig roll. Det verkar på Agne Hansson som om det här enbart var ett centerargument, men så är det alltså inte. Vad man gör nu är ett försök att med skrivningar försäkra sig om att sysselsättningen på Gotland kan bevaras. Den ambitionen tycker jag alltså är lovvärd, men det kommer inte att räcka, precis som Agne Hansson har sagt, för att skingra den oro som de anställda på Penninglotteriet känner. Och riksdagens beslut kommer inte att undanröja tveksamheterna trots alla vackra ord. Samtidigt betonas nämligen att kravet på bevarad sysselsättning på Gotland inte får leda till att redan gjorda investeringar inte kan utnyttjas på ett godtagbart sätt och att det är av stor vikt att den framtida verksamheten drivs effektivt. Det är inte svårt att förutse motsättningarna. Så har t.ex. personalen i Sundbyberg redan pekat på dels hur viktig deras erfarenhet och kompetens är för att verksamheten skall bli effektiv, dels att de har en unik know-how inom spelbranschen. Fru talman! Det finns flera skäl att gå emot en sammanslagning av Tipstjänst och Penninglotteriet, men de två jag har redovisat räcker länge. För det första: Bevarad konkurrens som dels gör att konsumenterna genom sin efterfrågan kan styra utbudet, dels främjar effektiviteten. För det andra: Bevarade arbetstillfällen på Gotland. Jag yrkar bifall till reservation 1. Folkpartiets inställning till försäljningen av Tipstjänst framgår av en av de avvikande meningar som finns i kulturutskottets yttrande. Vår grundinställning kvarstår: Det finns goda skäl för en utförsäljning till folkrörelserna. Men redan fattade beslut, bl.a. när det gäller värdeautomatspel, gör att det nu finns anledning att avvakta något innan riksdagen på nytt tar ställning till en utförsäljning. Vi kommer därför att avstå vid en eventuell votering om reservation 6 i det här betänkandet. Betänkandet innehåller också ett avsnitt som inte alls hör till den här frågan, även om det, som Lennart Hedquist antydde, finns kopplingar till både spel och konkurrens. Det är förslaget om att kreditmarknadsbolaget Venantius AB skall få lämna lån till kommunalt ägda bostadsföretag. Någon egentlig motivering till detta förslag finns inte. Ingenting sägs om villkoren för lånen eller varför staten på detta sätt skall engagera sig i vissa speciella rekonstruktioner. Fru talman, Folkpartiet ställer sig inte heller bakom detta förslag.

Fru talman! Miljöpartiet ser på regeringens proposition på två sätt. Det ena är sammanslagningen av två statliga spelbolag. Det andra är regionalpolitik. Vi ser att en sammanslagning har just de fördelar som lyfts fram i propositionen. Det anser också de flesta remissinstanser. Båda företagen anser att deras utvecklingspotentialer finns inom nummerspelområdet, och båda företagen anser att möjligheten till framtida utveckling är begränsad. Genom en sammanslagning av de båda bolagen blir konkurrensen på spelmarknaden lägre. Eftersom spelmarknaden är en reglerad marknad ökar förutsättningarna för lägre totala kostnader och därmed också för ökad lönsamhet. Mindre konkurrens på spelmarknaden är också positivt ur social synvinkel. Färre riskerar att utveckla spelberoende. Sist men inte minst ökar möjligheten att möta framtiden och den konkurrens som nu kommer in via utlandet. Det kan inte vara speciellt effektivt med två konkurrerande statliga spelbolag. En viktig remissinstans har dock avstyrkt sammanslagningen, och det är Penninglotteriet på Gotland. Det främsta skälet är att sysselsättningen inte får hotas. Det här har vi i Miljöpartiet tagit fasta på, och i vår motion med anledning av propositionen har vi lyft fram att just en sådan ADB-baserad verksamhet som den här spelverksamheten lämpar sig alldeles utmärkt att decentralisera. Vi säger i motionen att en sammanslagning borde leda till att en koncentration av bolagets verksamhet skall förläggas till Gotland. Vi betonar också att en sådan här lokalisering förutom att leda till nya direkta arbetstillfällen också kan leda till sekundära positiva effekter såsom förstärkning av högskolan och mer arbete inom servicesektorn. Det här är också vad majoriteten i kulturutskottet tagit fasta på. Vår utgångspunkt har varit att folkrörelsernas möjligheter att hävda sig på spelmarknaden naturligtvis är beroende av hur den statliga spelmarknaden är organiserad. Vi har också tagit hänsyn till de regionalpolitiska effekterna på Gotland. Kulturutskottet tillstyrker förslaget med tillägget att inriktningen bör vara att huvudkontoret, med dess funktioner för den samlade verksamheten, bör lokaliseras till Gotland. Vi anser också att en betydande del av verksamheten i övrigt skall bedrivas från Gotland, så att sysselsättningen bevaras och förstärks vid en sammanslagning. Detta innebär alltså en kraftig förstärkning av regeringens proposition. Majoriteten i finansutskottet har, i likhet med kulturutskottet, valt samma inriktning. Finansutskottet gör ytterligare en förstärkning genom att betona att det är av stor vikt att en betydande del av den totala verksamheten i övrigt skall bedrivas från Gotland så att sysselsättningen på Gotland bevaras och förstärks. Denna skrivning kan inte misstolkas. Detta är ett klart och tydligt tillkännagivande. Hur kan Agne Hansson säga att det är till intet förpliktigande? Han säger att det krävs att ledningen förläggs till Gotland. Det ju är precis det vi säger att den skall! I Centerns och Vänsterns reservation hänvisas till propositionen. Har ni i Centern och Vänstern inte läst betänkandet? Den garanti som ni vill att verksamheten på Gotland skall förstärkas med finns i tillkännagivandet. Men att gå in i bolagets verksamhet och styra upp vilka spel som skall skötas var är inte ett speciellt smart och långsiktigt förhållningssätt. Många spel består ju av olika blandformer, och utvecklingen går fort. I den moderata avvikande meningen sägs att det inte räcker med att regeringen uttalar att verksamheten på Gotland inte avses minskas. Risken sägs vara stor att detta successivt ändå blir fallet. Det går faktiskt att säga så om alla politiska beslut. Man undrar om det är egna erfarenheter från en tidigare regering som lyfts fram i den här farhågan. Betänkandet utmynnar i ett tillkännagivande. Jag tycker att den moderata attityden är skrämmande. I Vänsterns motion tar man också upp att barn och ungdomsverksamheten måste prioriteras. I "Det överskott från den statliga spelverksamheten som skall tillföras det lokala föreningslivet skall användas för dess barn och ungdomsverksamhet. Överskottet skall således inte bara tillföras föreningar med idrottsaktiviteter." Detta anser vi vara en milstolpe, ett fall framåt för jämställdheten. Tjejer som inte spelar fotboll utan i stället väljer att dansa kan nu också få ekonomiskt stöd. Till slut vill jag säga några ord om åldersgräns för spel. I den arbetsgrupp som har sett över de statligt styrda spelbolagens koncessioner och organisation föreslogs att man skulle överväga att utvidga åldersgränsen på 18 år, som enligt lotterilagen gäller vissa lotterier, till att även gälla vadhållning i samband med hästtävlingar och idrott. Något sådant förslag kan vi inte återfinna i propositionen, trots att en rad tunga remissinstanser, som Lotteriinspektionen, Folkhälsorådet och Riksförbundet Spelberoende, tillstyrker det förslaget. Mot bakgrund av de oroande signaler om att det på många platser etableras spelautomater i närheten av högstadie och gymnasieskolor och om ett omfattande spelberoende bland ungdom, anser Miljöpartiet att det är mycket angeläget att en vidgning görs av den lagstadgade åldersgränsen, eventuellt också till att gälla ytterligare spel. Vi behöver inte vänta på flera utredningar eller någon ny remissrunda, utan regeringen bör snarast återkomma med ett förslag till hur en sådan utvidgad åldersgräns kan se ut.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
Fru talman! Ewa Larsson sade att Miljöpartiet ser på propositionen på två sätt, varav det ena gäller regionalpolitiken. Jag måste naturligtvis fråga vilken regionalpolitisk syn Miljöpartiet har. Vilka garantier har ni i Miljöpartiet fått av regeringen så att ni kan göra uttalanden om att fler jobb kommer till Gotland? Vilka garantier har ni t.ex. för att just ADB-tekniken, som Ewa Larsson talade om, kommer att lokaliseras till och utvecklas på Gotland? Som jag ser det har ni inga garantier! Ni säger ju nej till att förlägga turspelen på Gotland. Det är de spelformerna som innehåller den nya tekniken. De spelformer som i dag finns på Gotland har den inte. När ni säger så, säger ni nej till just det ni själva vill åstadkomma, nämligen en överföring av ADB tekniken till Gotland och en utveckling av den där. Att styrelsen har sitt säte på Gotland betyder ju inte att ledningen naturligt finns där. Innebär det t.ex. också att de regelbundna kontakterna med lokalombuden får ske från Gotland? Innebär det att utvecklingsavdelningen i övrigt kommer till Gotland? Annars är risken uppenbar att Penninglotteriet blir ett bolag som bara får syssla med papperslotter, som inte har så stora utvecklingsmöjligheter. Det är viktigt att man reder ut detta. Annars blir detta lösa uttalanden som ingen är skyldigt att leva upp till. Styrelsen kommer inte att ha något sysselsättningspolitiskt ansvar. Det är riksdagen, statsmakterna, som kan ta det ansvaret, och det kan de ta här och nu - inte senare.
Fru talman! Det är tragiskt att Agne Hansson inte kan läsa innantill i betänkandet utan hänvisar till propositionen, där det står att styrelsen skall lokaliseras till Gotland. I betänkandet står det: "En inriktning bör vara att huvudkontoret med dess funktioner för den samlade verksamheten lokaliseras till Visby." Detta ligger i tillkännagivandet. Om det finns något annat sätt att fatta politiska beslut än att lämna ett tillkännagivande till regeringen, tycker jag att Agne Hansson skall tala om det! Agne Hanssons agerande här verkar mest vara vilseledande. Hans förslag är att det inte skall göras någon sammanslagning alls, eftersom det inte blir några nya jobb. Ja, då blev det inga nya jobb, så då är det ett dåligt förslag för Gotlands del. Sedan säger Agne Hansson att Centern kan acceptera en sammanslagning under förutsättning att all verksamhet förläggs till Gotland. Men det finns ju ingen politisk majoritet för ett sådant förslag, Agne Hansson! Politik är möjligheternas konst, och här har vi fått bra förstärkta skrivningar mot det som stod i regeringens proposition, från både kulturutskottet och finansutskottet. Kan inte Agne Hansson tycka att det här är bra?
Fru talman! Jag kan inte se det så. Att ett huvudkontor förläggs till Gotland - och det finns ett kontor där redan - innebär inte att verksamheten flyttas dit. Vi i Centern har entydigt sagt att vi accepterar en sammanslagning under förutsättning att all verksamhet lokaliseras till Gotland. Det hoppas jag står klart. Det finns ingen majoritet för Centerns förslag, sade Ewa Larsson. Men det kunde det ha gjort med Miljöpartiets medverkan. Det framgår inte minst av vad tredje vice talmannen sade, nämligen att regeringen inte hade majoritet för sin proposition när utskottsbehandlingen började. Däremot fanns det alltså förutsättningar för att kunna pressa fram ett bättre förslag för Gotlands del. Men det ville inte Miljöpartiet vara med om, och inte kds heller. Det är därför jag frågar vilken syn Miljöpartiet har på regionalpolitiken. För just i den regionalpolitiska frågan har ni sålt er alldeles för billigt till regeringen. Som jag ser det, har ni inte fått några som helst garantier för att sysselsättningen kommer att öka på Gotland. I betänkandet och i kulturutskottets yttrande finns välvilliga formuleringar om huvudkontor, styrelse och annat. Men det är inte tillräckligt förpliktande för att vi skall få det vi önskar.
Fru talman! Jag tycker fortfarande att det är beklämmande. Först vet inte Agne Hansson att det i betänkandet står att huvudkontoret med dess funktion för den samlade verksamheten bör lokaliseras till Gotland. I sitt andra inlägg tar han upp att det redan finns ett huvudkontor, men vi talar ju om den samlade verksamheten. Kanske har det trillat ned någon pollett där. I den förstärkta skrivningen från finansutskottet framgår också att det är av stor vikt att en betydande del av den totala verksamheten i övrigt skall bedrivas från Gotland. Det är alltså ytterligare en förstärkning. Detta kan inte misstolkas! Det är ett klart och tydligt tillkännagivande. Jag vill påminna om att Centerpartiet och Miljöpartiet inte har majoritet i riksdagen. I Miljöpartiets motion i anslutning till propositionen skrev vi att vi ville ha en koncentration av verksamheten till Gotland. Vi har inte sagt att man skall lägga ned verksamheten i Sundbyberg pang, bom och släppa alla investeringar som gjorts där. Vi inser att det inte går att få majoritet för ett sådant förslag. Nu har vi lyckats få flera jobb till Gotland. Det här kan inte vara fel, Agne Hansson!

Herr talman! Jag vill först skriva under på det mesta som Agne Hansson och Christer Eirefelt har sagt från talarstolen. Penninglotteriet och Tipstjänst har ju skapat en hel del oro, såväl hos Penninglotteriet som hos Tipstjänst och ATG. Med förslaget vill man uppnå kostnadsbesparingar och ökade intäkter. Dessutom vill man få en minskad konkurrens på den svenska spelmarknaden och samtidigt skapa ett bolag som skall kunna klara av den hårdnande konkurrens som vi förväntar oss från utländska spelbolag framöver. Det finns antagligen rätt stor anledning att vara skeptisk på en del av dessa punkter. Man ser framför allt inte de problem som de utländska spelbolagens intrång på marknaden innebär. Det fordras att man verkligen kan möta de olika sorters spel som kan komma att dyka upp på marknaden och att de statliga bolagen är på topp och försöker att ligga längst fram i leden. Om vi ser till att minska konkurrensen mellan dessa två bolag är faran ganska stor att de ej heller klarar konkurrensen utåt mot de nya spelbolagen. Jag tror att det hade varit absolut bäst om man sett till att stärka Penninglotteriet och sett till att det fått sköta turspelen, renodla den delen av verksamheten och på så sätt kunnat stärka sig, och då framför allt på Gotland. Det går lika bra om Tipstjänst skulle fortsätta att renodla sin verksamhet på de s.k. skicklighetsspelen. Det är en uppenbar skillnad mellan turspel och skicklighetsspel även om en del inte tror det.

Det är också av stor vikt att en betydande del av den totala verksamheten i övrigt skall bedrivas på Gotland - " skulle man kunna ha lugn åtminstone sett ur Penninglotteriets synvinkel. Jag tycker ändå att det finns svagheter. Man har inte klarat ut ordningen mellan Penninglotteriet och Tipstjänst. Dessutom undrar jag om man med sådana välvilliga skrivningar verkligen kan styra ett bolag. Det vore bra om Lisbet Calner eller Ewa Larsson kunde säga att de garanterar att det nya spelbolagets styrelse helt kommer att följa dessa intentioner. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Regeringen föreslår att Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst slås samman genom att staten i ett första steg placerar bolagens aktier i ett nybildat bolag som därmed blir moderbolag till de båda bolagen. Ett vinstdelningssystem där det statsägda bolagets vinster skall delas mellan staten och föreningslivet förslås också. Det skall ersätta det nu gällande systemet som innebär att Tipstjänsts hela överskott från värdeautomatspel lämnas till föreningslivet. Vidare föreslås att de statsägda bolagen undantas från lotteriskatt och statlig inkomstskatt. I propositionen aviseras också ett förslag om att i budget för år 1997 och tre år framåt avsätta 2 miljoner årligen för insatser mot spelberoende. Propositionen innehåller också ett förslag som rör långivningen för det statliga bolaget Venantius AB. Finansutskottets majoritet tillstyrker propositionens samtliga förslag. Utskottet understryker att en inriktning bör vara att det nya bolagets huvudkontor med dess funktioner för den samlade verksamheten lokaliseras till Visby. Detta ges regeringen till känna. Regeringens skäl för att framlägga förslaget om sammanslagningen är att staten även i framtiden bör äga, styra och på ett eller annat sätt ha insyn i de stora aktörernas verksamhet på spelmarknaden. Sociala skyddshänsyn, bedrägeririsker och konsumentintressen när nya spelformer utvecklas är också skäl som bör beaktas. Det är också viktigt att genom statens engagemang tydliggöra ambitionen att bibehålla det nationella självbestämmandet på spelmarknaden. Inom EU värnar flera av medlemsländerna ett bibehållet nationellt självbestämmande över respektive spelmarknad. Ett skäl har också varit att dämpa konkurrenstrycket inom landet för att på så vis stå starka i den ökande konkurrensen från utlandet. Konkurrens kommer naturligtvis att finnas mellan de olika spelformerna och på sitt sätt skapa förnyelse och omvandlingstryck så att konsumenternas efterfrågan på attraktiva spel och lotterier tillgodoses. Trots utskottets generositet att tillmötesgå flera av motionärerna har det avgetts sju reservationer. I den första reservationen från Centern, Moderaterna, vilket också har sagts här tidigare - att sammanslagningen är oroande eftersom det finns en fara att de svenska aktörerna skulle bli sämre rustade att möta den internationella konkurrensen och avstyrker därför en sammanslagning. Utskottets majoritet har helt motsatt åsikt. Ett starkt svenskt bolag med många olika spelformer, goda resurser att föra en aktiv och inspirerande marknadsföring, möjlighet att tillvarata stordriftsfördelar och fördela de administrativa kostnaderna kommer att ha goda förutsättningar och möjligheter att möta internationell konkurrens. Trots att Centern och Vänsterpartiet har avstyrkt en sammanslagning föreslår man i reservation nr 2 att vid en sammanslagning skall alla s.k. turspel förläggas till Visby liksom företagsledning och ett utökat produktsortiment, detta med tanke på att säkerställa arbetstillfällen. Tanken är god, och utskottets majoritet har också beaktat detta genom att uttala sig för att en betydande del av den totala verksamheten skall bedrivas på Gotland just med tanke på sysselsättningen. Vi har gått så långt att vi har gjort ett tillkännagivande till regeringen om att de regionalpolitiska hänsyn som utskottet anger skall uppfyllas. Det tycker jag att både Agne Hansson och Lennart Beijer skulle kunna ställa upp på. Jag anser att vi har tagit det ansvar som Agne Hansson här nyss efterlyste. Då säger Agne Hansson: Det är bara ord! Vad menar Agne Hansson? Skall vi slåss? Det är ord som är vårt vapen här i kammaren för att övertyga och se till att genomföra och uppfylla det vi fattar beslut om här i dag. Jag är övertygad om att statsmakterna kommer att följa riksdagens beslut. Jag vill påstå att det inte är någon nyhet som här sägs. Jag tycker också att det är viktigt att tänka på arbetstillfällena i Sundbyberg liksom att de investeringar som Tipstjänst gjort där skall beaktas i sammanhanget. Det har tydligen reservanterna totalt glömt bort. Det är viktigt att ha jobb även om man bor i Sundbyberg. Det förtjänas att påpekas. Utskottet förutsätter att det även i fortsättningen kommer att finnas högkvalificerade arbetsuppgifter på båda orterna. Det står också i betänkandet "att en väl utbyggd service i såväl storstad som glesbygd bör eftersträvas". Det är inte bara på ett ställe som det skall finnas jobb. Jag anser att utskottet här har funnit en väl avvägning vad gäller arbetstillfällena. Men det är någonting som herr Hansson och herr Beijer tydligen inte alls bryr sig om. När det gäller förläggningen av olika spelformer har utskottet fullt förtroende för det nya bolaget som kommer att bildas utan att vi skall skicka med några pekpinnar från riksdagen. I reservation nr 3 vill Vänstern understryka att barn och ungdomsverksamhet skall prioriteras när vinstdelning görs och att elitidrottens intressen skall komma i andra hand. Tanken med det nya vinstdelningssystemet är naturligtvis att det skall blir bättre än i dag. Det finns en bra förklaring på s. 14 i propositionen, läs den! I betänkandet skriver utskottet att överskottet skall tilldelas det lokala föreningslivet för dess barn och ungdomsverksamhet. Det skall alltså inte bara gå till idrottsaktiviteter. Dessutom delar finansutskottet kulturutskottets uppfattning att det är viktigt att föreningslivet självt får möjlighet att framföra synpunkter på hur fördelning av medlen skall ske. Det kan ju Lennart Beijer inte ha något emot. Vänstern tycker i reservation nr 4 att en skattebefrielse för Tipstjänst och Penninglotteriet inte skall genomföras. Utskottet anser att en skattebefrielse kommer att innebära en enkel och rak fördelningsmodell mellan staten och föreningslivet om bolagen befrias från skatt, förutom när det gäller inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fastigheter. En nackdel är dock att en skattebefrielse för dessa bolag innebär att konkurrensneutraliteten i förhållande till ATG upphör. Men detta har påtalats av regeringen och kommer att diskuteras med hästsportens organisationer. Vi i utskottets majoritet tycker att det är så frågan skall lösas. Reservation nr 5 om åldersgränser tycker jag tillhör de mer onödiga. I betänkandet hänvisar vi till kulturutskottets yttrande och till departementspromemorian Ds 1996:20 Ändringar i lotterilagen. Där föreslås att det nuvarande åldersförbudet, innebärande att det för den som är under 18 år är förbjudet att delta i vissa spel, som automatspel, roulettspel, tärningsspel och kortspel, skall utvidgas. Promemorian remissbehandlas just nu, och jag tycker att det är klokt att vänta på de synpunkter som remissinstanserna har. Tycker inte Lennart Beijer det? I reservation nr 6 skriver moderaterna att det var synd att de under sin regeringstid inte hann sälja ut AB Tipstjänst. Jag tycker att det var bra, och utskottet har inte heller i dag några planer på att sälja företaget. Herr talman! Detta är motiveringen till att jag så här långt yrkar bifall till utskottets hemställan, med den ändring som framgår av det utdelade rättelsebladet, och yrkar avslag på de sex reservationerna. Så några ord om Venantius. Lennart Hedquist försökte i det sammanhanget göra sig rolig. Jag vet inte om han lyckades - det får kammarens ledamöter själva avgöra. Venantius är ett av staten helägt kreditmarknadsbolag, som har till uppgift att förvalta och finansiera myndighetsbeslutade bostadslån. Regeringen föreslår nu att Venantius i särskilt fall och under en övergångsperiod skall få ge ett lån inom ramen för 300 miljoner kronor. Syftet är att ge ett kommunalägt bostadsföretag finansieringsmöjlighet på rimliga villkor. I reservation nr 7 framhåller moderaterna att avsikten inte har varit att bistå vid saneringen av ekonomin i kommuner som har gjort för stora borgensåtaganden. Det må så vara, men förslaget nu är att detta skall kunna ske under en övergångsperiod. Lånet skall gå till Stenungsunds kommun för att kommunen skall kunna ge ytterligare kapitaltillskott till Stenungsundshem och underlätta refinansieringen av lån som förfaller i bolaget under 1996. Det räcker inte med ett riksdagsbeslut om detta. Venantius måste också kalla till en extra bolagsstämma för att ändra bolagsordningen. Venantius kan låna ut dessa pengar. Utskottet instämmer i reservationerna, Miljöpartiets och Folkpartiets motioner liksom bostadsutskottets yttrande vad gäller att förslaget är bristfälligt motiverat. Vi tycker dock att Finansdepartementet under ärendets beredning har givit en tillfredsställande förklaring och motiverat sitt förslag. Utskottet tycker därför att räcker med att framföra denna kritik och att ett tillkännagivande inte är nödvändigt. Vi förutsätter naturligtvis att den eller de det vederbör med stort intresse kommer att läsa vårt betänkande. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation nr 7

Herr talman! Jag kan först försäkra Lisbet Calner att jag inte har tänkt gå till några handgripligheter i det politiska arbetet, varken mot Lisbet Calner, någon annan socialdemokrat eller någon företrädare för annat parti. Det räcker, som jag ser det, fullt ut att slåss med ord, eftersom ord har innebörd och olika valörer. Jag har fortfarande inte fått svar på de frågor som jag ställde till Lisbet Calner om vad de s.k. positiva skrivningarna för Gotland innebär. Vad innebär konkret den formulering i betänkandet där det framhålls att huvudkontoret med dess funktioner för den samlade verksamheten lokaliseras till Gotland? Vad innebär det i sysselsättningstillfällen och i form av funktioner? Det är ganska självklart att jag liksom många andra är oroad. Det gäller inte minst efter det att jag har lyssnat till Lisbet Calner. Hon säger att man också måste ta hänsyn till invånarna i Sundbyberg, och Sundbyberg är ju den starkare parten. Utskottet gjorde ju nyligen studiebesök i Sundbyberg, men man gjorde sig inte besväret att resa till Gotland för att ta reda på synpunkterna från det hållet. Företrädarna därifrån fick åka hit för att framföra sina synpunkter. Som jag har uppfattat saken skall sammanslagningen väl inte innebära ett totalt sett ökat antal arbetstillfällen. Man måste väl ändå vinna något på detta, och då blir min fråga: Vem förlorar om man tar hänsyn till båda parter och sysselsättningstillfällena på båda ställena? Jag är mycket oroad för att det blir den svagare parten, den part som har regionalpolitiska problem, som drar det kortaste strået, om man inte får ytterligare förtydliganden till vad dessa ord innebär.
Herr talman! Dessa ord innebär att riksdagen, som den alltid brukar göra, uttalar en väl avvägd regionalpolitisk målsättning när den nu skall slå ihop Tipstjänst och Penninglotteriet, men att vi överlåter åt de statsägda bolagen att använda de medel som behövs för att nå detta mål. Jag tycker att vi i utskottets bedömning har gjort en god avvägning, som jag sade i mitt tidigare anförande. Agne Hansson upprepar att vi inte åkte till Visby och hälsade på Penninglotteriet. Dess ordförande och direktör har haft företräde hos utskottet. Man kan kanske också se det på det viset att vi därigenom i stället för att låta 17 riksdagsledamöter och en tjänsteman åka till Gotland faktiskt har sparat några kronor åt svenska staten.
Herr talman! Jag är orolig också därför att jag, likaväl som Lisbet Calner, har varit med några år i de här sammanhangen. Just sådana här uttalanden, fru Calner, har riksdagen gjort vid åtskilliga tillfällen när vi har fattat regionalpolitiska beslut, men de har inte givit någon effekt i verkligheten. Det är, som jag tidigare sade, här och nu som statsmakterna kan ta sitt regionalpolitiska ansvar. Det är väl ändå inte så att Lisbet Calner har tänkt sig att ge den nya bolagsstyrelsen den funktion som riksdagen nu har? Eller är det tänkt att styrelsen skall få väga in både sysselsättningspolitiska och regionalpolitiska hänsyn? Jag tror att det blir svårt, men i så fall är det ju ett fall framåt. Jag är förvånad över att statsmakterna inte här och nu vill ta större hänsyn till sysselsättningsläget på Gotland, som utvecklingen ser ut där borta. Praktiskt taget varenda verksamhet som staten är inblandad i på Gotland och mer därtill hotas av förändring och nedläggning med indragningar av personal som följd. Några i tiden näraliggande exempel är Lärbroanstalten, Roma sockerbruk och gjorda förändringar inom tullen, för att inte nämna vad som kan komma att hända inom försvaret. Jag har inte förstått att det finns tendenser till några sådana stora problem i Sundbyberg och i Stockholmsregionen, men ändå är man tydligen inte beredd att fullt ta regionalpolitiska hänsyn. Jag beklagar det. Även om jag kan tolka skrivningarna positivt är det möjligt att vi från Centern genom att försöka pressa det här beslutet vidare ändå har lyckats komma ett stycke på vägen, men det är inte tillräckligt.
Herr talman! Jag håller med Ewa Larsson när hon här uppmanar Agne Hansson att läsa betänkandet. Vi har gått längre än förslaget i propositionen. Agne Hansson säger att riksdagsbeslut om regionalpolitiken inte har haft någon effekt i verkligheten. Det måste väl vara de beslut som fattades under 1976-1982 och 1991-1994 som Agne Hansson har erfarenhet av. Jag har en helt annan erfarenhet. Beslut som fattas i riksdagen genomförs i verkligheten.
Herr talman! Hur positivt man än försöker se på de här regionalpolitiska skrivningarna kan ingen undgå att märka att det finns svårigheter att få det hela att gå ihop. Man talar om effektivitet, om att spara pengar, om sysselsättningen i Sundbyberg och om sysselsättningen på Gotland. Något slags påverkan måste det ju ha. Jag vill fråga Lisbet Calner, utifrån en annan infallsvinkel, vad man lägger in i den text som säger att det här inte får leda till att redan gjorda investeringar inte kan utnyttjas på ett godtagbart sätt och att det för såväl föreningslivet som statens finanser är av stor vikt att den framtida verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Det här är alltså upp till den nya bolagsledningen, och det är inte svårt att föreställa sig att man kan göra bedömningar som inte stämmer med de regionalpolitiska intentionerna på grundval av de här skrivningarna. Än mer intressant tycker jag det här med synen på konkurrens är. Jag tyckte inte att vi fick någon förklaring från Lisbet Calner på varför det skall gälla särskilda regler och ett särskilt synsätt på konkurrens just på det här området. Stordriftsfördelar och samordningsvinster är ju det traditionella sättet för monopolisterna att förklara varför de helst vill vara ensamma på marknaden. Som flera har pekat på är konkurrens utifrån snarare ett argument för att de svenska företagen skall ha en intern konkurrens som gör att de blir effektiva, som gör att de tar fram nya produkter med vilka de kan konkurrera med de utländska jättarna. Inte heller här får jag resonemanget att gå ihop.
Herr talman! Finansutskottet har inhämtat yttranden från skatteutskottet, socialutskottet, kulturutskottet och bostadsutskottet där frågan har diskuterats mycket väl. Majoriteten har kommit fram till samma uppfattning, nämligen att detta är ett bra och väl avvägt beslut. Christer Eirefelt säger att någon påverkan måste vi ha. Ja, men det blir ju ett bolag med en styrelse. Skulle den inte ha något ansvar alls för att följa ägarnas rekommendationer om hur man skall sköta det här företaget? Det är en misstro som Christer Eirefelt nog måste förklara för kammaren. Vad menar han egentligen?
Herr talman! Det är inte särskilt svårt. På samma sätt kan ju denna ledning peka på det jag nyss läste upp. Den har också kravet på sig att verksamheten skall vara effektiv och att man skall utnyttja gjorda investeringar. Visst kan det stå i ett direkt motsatsförhållande till ett rent regionalpolitiskt hänsynstagande! Det kommer inte att vara alldeles enkelt för detta nya bolags ledning att uppfylla alla krav från kammaren.
Herr talman! Lisbet Calner verkar tro på texten i finansutskottets betänkande. Där står det att det blir effektivt med en sammanslagning mellan Penninglotteriet och Tipstjänst och att det blir ett företag som kommer att kunna vara starkt nog att möta en internationell konkurrens. Det hela skulle alltså utvecklas gynnsamt och kostnadsbesparande. Min fråga till Lisbet Calner är då: Kan Lisbet Calner nämna något exempel på när två statliga monopolföretag inom angränsande områden har slagits samman med sådana positiva effekter? Jag antar att det blir ganska svårt att nämna ett exempel från Sverige, så jag utsträcker erbjudandet till att gälla exempel varifrån som helst. Jag är spänd på svaret. Min andra synpunkt gäller att Lisbet Calner, när vi nu har synat Venantiusärendet som från början var ganska rejält mörkat, säger att det avser en övergångslösning och att det avser Stenungsund. Jag tror att den lösning som Venantius har för Stenungsund studeras på många håll ute i kommunvärlden, där det finns andra kommuner med bostadsföretag som också är nödlidande och som skulle vara i behov av finansiell rekonstruktion. Är det nu så, Lisbet Calner, att den här lösningen bara är avsedd för Stenungsund och att det är slut med det? Eller är det här en lösning som också skulle kunna vara tillämplig för andra företag och andra kommuner? Om svaret är att det kan gälla även andra är det uppenbart att det här innebär öppnandet av en kommunakut.
Herr talman! Lennart Hedquist vill att jag skall ge exempel på när man har slagit ihop två företag inom angränsande områden. Först tänkte jag att vi bara har en tipstjänst och ett penninglotteri, så något sådant har jag inte. Men sedan kom jag på att vi har Nordbanken och Gotabanken - det har väl slagit väl ut. Vi har också Securum och Retriva. Jag är inte så internationellt bevandrad att jag vet hur man har slagit ihop företag ute i världen, så det svaret får jag bli Lennart Hedquist skyldig till en annan debatt. När det gäller frågan om Venantius möjligheter att låna ut mer pengar vill jag i dag bara svara att beslutet i dag gäller Stenungsund.
Herr talman! Får jag tolka de exempel som Lisbet Calner gav som att det låg rationella skäl bakom sammanslagningen av Nordbanken och Gotabanken? Var det inte snarare en tvångssituation för staten som mer eller mindre gjorde detta rimligt? Dessutom var det inte en monopolsituation. Jag frågade efter en sammanslagning av två företag som befinner sig inom statliga monopolmarknader som gränsar till varandra. Kan man över huvud taget peka på något exempel där detta har lett till ökad effektivitet och bättre förnyelsekraft hos företagen? Jag utgår från att Lisbet Calner inte kommer att kunna nämna något sådant exempel.
Herr talman! Jag måste erkänna att jag blev något lugnad av Lisbet Calners varma ställningstagande för betänkandet och hennes förklaring till vad som står här bland alla rader. Men jag skulle ändå vilja ta upp ett par frågor. För det första finns det väl trots allt en motsättning mellan att sammanslagningen skall resultera i mindre konkurrens i Sverige samtidigt som vi skall bli starkare i konkurrensen med utländska spelbolag. Här tycker jag att det finns en svaghet, och här bör man veta vad man ger sig in i. För det andra vill jag, även om jag verkar envis, återigen kommentera texten i sammanfattningen och då särskilt detta med att inriktningen "bör" vara att det nya bolagets huvudkontor lokaliseras till Visby. Visserligen har nu Lisbet Calner här sagt att detta gäller och att det nya bolagets styrelse måste rätta sig efter det, men jag vill ändå, för att det skall vara nyttigt att ha i framtiden, en gång till höra Lisbet Calner säga att det här nästan är lika tungt som vilken annan lagskrivning som helst.
Herr talman! Nu är ju det här inte en lag som vi stiftar utan ett beslut som vi fattar. Som jag sade tidigare i något inlägg förutsätter jag naturligtvis att statsmakterna följer av riksdagen fattade beslut - konstigare än så är det inte. Att enighet ger styrka och en samordning med långsiktiga fördelar, som vi tror att den här sammanslagningen skall kunna göra, och att vi därmed får konkurrenskraft gentemot de nationella spelmarknaderna tycker jag inte borde vara något främmande argument för Lennart Beijer. Dessutom vill jag påpeka att det faktiskt går bra både i Danmark och i Norge.
Herr talman! Även om det inte är en lagtext hänger vi upp mycket av vårt hopp på den skrivning som finns här. Menar Lisbet Calner att om något annat än detta skulle inträffa så bryter bolaget mot de intentioner som riksdagen här kommer att besluta om?
Herr talman! Vi kan inte ta ut allt elände i förskott. Nu fattar vi beslut om det som har skrivits i betänkandet, och jag tillstyrker det än en gång. Om det sedan uppstår problem igen får vi väl ta upp den frågan då. Jag tycker inte att vi kan diskutera hypotetiska problem här i kammaren i dag.
Herr talman! Lisbet Calner sade att reservation 5 var en av de mer onödiga reservationerna, och det vill jag gärna kommentera. I propositionen görs en sammanställning av remissyttrandena.

Jag och Miljöpartiet menar att det här redan är så utrett att man hade kunnat komma med ett förslag i den här propositionen. Anledningen till att jag tar upp det igen är att vi, precis som flera andra här i riksdagen, ser allvarligt på de signaler vi får om det ökade spelberoendet bland barn och skolungdomar. Jag tycker att det här i onödan drar ut på tiden, men jag utgår från att det inte dröjer alltför länge innan det kommer ett förslag. När det gäller frågan om det är Tipstjänst eller Penninglotteriet som är den starkaste vill jag precis som Lisbet Calner säga att jag utgår från att det är regeringen som är den starkaste parten. Det är rimligt att utgå från att regeringen följer de beslut som riksdagen här fattar.
Herr talman! Vi är väl på sätt och vis överens när det gäller behandlingen av åldersgränserna. I reservationen hänvisar reservanterna till en departementspromemoria från 1995, medan vi i betänkandet hänvisar till en som är skriven 1996. Det är den som nu är ute på remiss. Det hör ju till vanligheten att man lyssnar på remissinstanserna. Men där har man ju också uttalat sig för det som man uttalade sig för redan 1995, så det är väl inte helt omöjligt att Ewa Larsson kommer att få sina önskningar därvidlag uppfyllda.

Herr talman! Under senare år har riksdagen flera gånger slagit fast att folkrörelsernas roll på spelmarknaden och andel av densamma bör stärkas. I Finansdepartementets rapport med numret Ds 1995:61 sägs också sammanfattningsvis: "Statens roll på spelmarknaden bör efter 1994 års riksdagsbeslut tillföras en ambition att verka för en stärkt roll för folkrörelserna, utan att statens finansiella ställning försvagas." Kristdemokraterna delar regeringens uppfattning att en sammanslagning av Penninglotteriet och Tipstjänst minskar konkurrensen på spelmarknaden. Lägre konkurrens på spelmarknaden är positivt för de sociala målsättningarna, t.ex. att motverka spelberoende och att marknaden utvecklas i en lugnare takt. Den föreslagna sammanslagningen av bolagen innebär även fördelar ur tillsyns och kontrollsynpunkt. Jag noterade att Christer Eirefelt talade om ökad konkurrens men inte med ett ord nämnde ökad risk för spelberoende. Det finns ett stort behov av en segmenterad marknad i syfte att skapa långsiktiga och uthålliga regler, där folkrörelserna mot bakgrund av spelmarknadens monopolistiska struktur får ett bättre definierat utrymme. Vid förnyelse av de statliga bolagens och ATG:s koncessioner förväntar sig kristdemokraterna att direktiv ges i koncessionerna så att "kollisioner" och konkurrenssituationer som folkrörelserna upplevt de senaste åren i möjligaste mån undviks. Ett fortsatt intrång av de statligt kontrollerade bolagen på folkrörelsespelens område är inte bara ekonomiskt olyckligt utan går också tvärtemot intentionerna i betänkandet från 1992 års lotteriutredning, SOU 1992:30, Vinna eller försvinna. När det gäller lokaliseringen av det nya bolaget anser kristdemokraterna att det är viktigt att verksamheten även i fortsättningen bedrivs såväl i Sundbyberg som i Visby. Det är angeläget att båda orterna får behålla kvalificerade arbetsuppgifter. Det måste ställas krav på att bolaget tar ett långsiktigt regionalpolitiskt ansvar. Därför är det bra att riksdagen ställer sig bakom ett tillkännagivande till regeringen med denna innebörd, som tillgodoser kristdemokraternas motion. Riksdagen skall dock inte lägga sig i vilka avdelningar som skall läggas på olika ställen. Det är en fråga för företagsledningen och inte för politikerna. Gotland upplever för närvarande flera hot mot sysselsättningen på ön. Det finns bl.a. förslag om att lägga ned LV 2 och KA 3. Kristdemokraterna ställer inte upp på de neddragningar av försvaret som bl.a. Socialdemokraterna och Centerpartiet har uttalat sig för. Kristdemokraterna vill inte heller att sammanslagningen av spelbolagen skall minska sysselsättningen på Gotland. Jag har stor förståelse för att Agne Hansson drar sig för att nämna försvaret när det gäller sysselsättningen på Gotland. Herr talman! Ett viktigt sätt att stärka folkrörelserna är att ge dem goda förutsättningar att själva bidra till finansieringen. Skillnaden är i grunden stor mellan ett indirekt inflytande via ett statligt spelbolag och ett direkt demokratiskt inflytande över en speloch lotteriverksamhet i egen regi eller i samverkan mellan folkrörelser. Frågan om öronmärkning av en viss del av överskottet från det statliga spelbolaget har därför en vidare dimension än bara en teknisk konstruktion för att lösa behovet av statliga medel till folkrörelserna. Det får inte heller leda till att andra former av offentligt stöd, t.ex. från staten och kommuner, till föreningslivet minskar. Kristdemokraterna är dock i grunden positiva till tanken att föreningslivet får vara med och dela på spelbolagets totala vinst i stället för överskottet från en viss spelform. Men den slutliga utformningen av vinstdelningssystemet måste bli föremål för närmare diskussioner mellan staten och föreningslivet innan beslut fattas i frågan. Det gäller framför allt frågorna om fördelningen och vem som skall vara mottagare. Folkrörelserna och inte bara staten måste få garantier för rimliga utdelningar i ett nytt vinstdelningssystem. Det är viktigt att staten för en politik för att öka medvetenheten om skadeverkningar av spel. En viktig del i detta är ett långsiktigt stöd till forskningen på området. En långsiktig forskning och kunskapsuppbyggnad på området kommer att vara lönsam för samhället, dels genom att åtskilliga personliga tragedier kan undvikas eller lindras, dels genom att det offentligas resurser inte behöver tas i anspråk i samma omfattning. Det är bra att det i betänkandet skrivs att "det framtida stödet till denna forskning utformas med ledning av resultatet". Kristdemokraterna finner det sannolikt att mer än 2 miljoner kronor i årligt anslag kommer att vara nödvändigt. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Jag tänkte bara höra med Michael Stjernström vad det finns för omedelbart samband mellan sociala skyddshänsyn och restriktioner å ena sidan och antalet bolag - två, fyra, sex eller åtta - på marknaden å den andra sidan. Om det finns ett sådant samband - hur skall man i så fall hantera den konkurrens utifrån som vi kommer att få? Jag medger att det behövs restriktioner. Naturligtvis skall det tas skyddshänsyn. Men de restriktionerna måste naturligtvis finnas under alla förhållanden och har ingenting med antalet bolag att göra. En förlängning av Michael Stjernströms slutsats skulle ju vara att vi skall försöka skapa så dåliga produkter som möjligt och så dålig effektivitet som möjligt i bolagen, så att så få som möjligt köper lotter och spelar på tipset.

Herr talman! Jag vidhåller att det är viktigt att vi får minskad konkurrens. Det är osunt, menar jag, att staten skall ha flera bolag som konkurrerar med varandra. Kan vi genom att få ett statligt bolag minska konkurrensen på spelmarknaden i Sverige så är det mycket värdefullt. Vi kan självfallet inte tänka bort den internationella konkurrensen. Men jag menar ändå att det finns ett stort värde i att skydda den svenska konsumenten genom att få till stånd mindre konkurrens på den svenska marknaden. På så sätt ökar man det sociala skyddet. Jag tycker inte att det är någon märklig inställning.

Herr talman! Michael Stjernström apostroferade mig därför att jag i min uppräkning av de verksamheter som ifrågasätts på Gotland hade nämnt försvaret. Det gjorde jag av det självklara skälet att ÖB:s förslag rymmer neddragningar på Gotland. Däremot återstår den politiska behandlingen, och den får vi väl återkomma till. Kds har ju deklarerat här - som överallt annars - att man inte tänker stödja en nedläggning, varifrån man nu skall få pengar till det. Men det var inte detta som gav mig anledning att begära ordet, utan det var det faktum att jag kan konstatera att kds kunde ha gjort betydligt mer för sysselsättningen på Gotland i den här frågan än vad man har gjort. Samtliga oppositionspartier utom kds har yrkat avslag på regeringens proposition. Hade kds haft litet mer styrka i sig hade man också kunnat komma längre med att skapa fler sysselsättningstillfällen på Gotland. Michael Stjernström säger att den nya bolagsstyrelsen självfallet skall ta sysselsättningspolitiska och regionalpolitiska hänsyn. Det är ett något förvånande uttalande. Hur skall detta gå till? Skall riksdagen och regeringen överlåta det till en bolagsstyrelse? Delar Lisbet Calner den uppfattningen? Har ni kommit överens om det? Eftersom Lisbet Calner också har begärt ordet kan det vara intressant att få den upplysningen. Hur skall man tillgodose kraven på sysselsättningstillfällen på Gotland om man inte ens kan lyfta över turspelen, som rymmer utvecklingspotentialen? Hur skall man med bara papperslotterier kunna utveckla verksamheten på Gotland? Jag har inte fått svar på den frågan. Den kräver faktiskt ett svar, om orden i betänkandet skall ha något innehåll.
Herr talman! Det jag sade var att det inte är rimligt att riksdagen skall lägga sig i vilka olika avdelningar av det nya bolaget som skall ligga på vilka ställen. Jag får rekommendera de politiker som företräder den linjen att bli företagsledare i stället för att vara politiker, för det är inte vår uppgift. Agne Hansson sade att kds inte skulle ha nog styrka i förhandlingen. Jag skall tala om för honom att jag inte vill komma längre än så här. Jag tycker inte att vi skall lägga ned all verksamhet i Sundbyberg, men den uppfattningen har ju Agne Hansson. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tycker att vi skall ha verksamhet på båda orterna. Detta är precis så långt som kristdemokraterna ville gå. Förslaget är klart bättre än propositionen. Jag tycker att våra utgångspunkter är helt tillgodosedda. Agne Hansson sade i ett tidigare inlägg att det bara är ord. Skall vi komma ihåg det till nästa gång? Gäller det bara ord som inte är värda någonting så fort Centern är med på ett tillkännagivande från riksdagen? Jag tycker att det är ett mycket anmärkningsvärt uttalande. Det visar på dålig respekt för riksdagen. Det är som om riksdagen inte skulle mena någonting med sina beslut och sina motiv. Jag tycker att det är ett märkligt uttalande.
Herr talman! Det är självklart att jag hoppas att riksdagen menar någonting med orden. Jag har också sagt att man har kommit ett steg på vägen, men vi har tydligen olika ambitioner. Jag har förstått att kds inte vill komma längre vad gäller sysselsättningen på Gotland. Jag kan konstatera att man i varje fall inte har blivit lurad av regeringen. Man vill inte hjälpa till mer i regionalpolitisk riktning, och det beklagar jag naturligtvis. Om ni nu inte ger er in på att tala om olika avdelningar i verksamheten, måste ni väl kunna verifiera i form av siffror. Hur många arbetstillfällen räknar ni med att er skrivning skall innebära till Gotlands fördel? Hur många arbetstillfällen skall ni dra in i Sundbyberg för att uppfylla betänkandets löften till Gotland? Icke ett ord, icke en siffra i konkretion har ni givit mig eller allmänheten till känna under debatten i dag. Det är väl inte konstigt att oron kvarstår med sådana luddiga preciseringar av beslut?
Herr talman! Det var välgörande att lyssna till Michael Stjernström, som i sitt anförande tog upp det mesta av innehållet i betänkandet. Regionalpolitik är mycket viktigt, men vi kan inte enbart göra sammanslagningen av Tipstjänst och Penninglotteriet till en regionalpolitisk fråga. Det gäller också att skapa goda förutsättningar för det nya bolaget att verka och arbeta mot de mål som riksdagen uttalar sig för i dag. Vi har uttalat oss för att regionala politiska hänsyn skall tas och att vi förutsätter att det kommer att göras. Vem är det som har sagt att turspelen inte skall ligga på Gotland, Agne Hansson? Vad vi säger i betänkandet är att bolaget får avgöra vad som kan vara bra för deras sätt att jobba med de målsättningar som vi fastställer här i dag. Jag är övertygad om att bolagsstyrelsen med stort intresse både kommer att ta del av debatten och vad vi har skrivit i betänkandet.

Herr talman! Lennart Hedquist har redan med eftertryck argumenterat för den moderata reservationen mot sammanslagningen av Tipstjänst och Penninglotteriet och även för vårt fasthållande vid den borgerliga regeringens förslag och riksdagens beslut 1994 att sälja Tipstjänst till föreningslivet. Jag avser att ta upp ett par detaljfrågor som på olika sätt hänger samman med detta ärende. Lotterier av olika slag är och kommer att förbli en viktig inkomstkälla för olika typer av ideella organisationer. Den inriktningen präglar också majoritetens förslag men skulle på ett positivt sätt förstärkas om den föreslagna sammanslagningen av Tipstjänst och Tipstjänsts roll är berörd och belyst i den moderata reservationen, men därtill kommer att ett självständigt Penninglotteri också skulle kunna förändras i denna riktning. Penninglotteriet grundades en gång i tiden för att med vinstmedel finansiera den stora konst och industriutställningen år 1897. Sedan dess har man givit bidrag till kulturella investeringar i såväl Nordiska museet och Skansen som Vasamuseet. Just nu aktuellt är en 15-miljonerssatsning på Riksantikvarieämbetets projekt Svenskt kulturarv. Det är ett projekt som siktar på att öka kulturturismen och att få allt fler svenskar att uppmärksamma det kulturarv vi har och stimuleras att uppleva de många olika kulturmiljöer som finns. Med dessa 15 miljoner under tre år som grundplåt räknar Riksantikvarieämbetet med att under tiden bygga upp en organisation av samma karaktär som National Trust i Storbritannien, som är en stödorganisation till olika kulturinstitutioner. Ett fristående Penninglotteri som skulle ha som affärsidé att bistå olika kulturaktiviteter, kanske med ägaransvar från olika kulturella aktörer, skulle kunna bli en vitaliserande faktor inom kulturlivet. En fråga som blivit alltför litet belyst så här långt i debatten är risken för att sammanslagningen blir en hämsko för utvecklingen av on line-systemen. De två nät som finns i dag, Tipstjänsts och ATG:s, har utnyttjat telekommunikationernas snabba utveckling och skapat möjligheter för spelbolagens ombud att erbjuda god service för sina spelkunder. På ATG:s nät har även Penninglotteriet haft två spel. Skulle sammanslagningen innebära att dessa spel överförs till Tipstjänsts nuvarande system skulle det skapa svårigheter för ATG att fortsätta att utveckla sitt nät. I slutändan kan det medföra att antalet on line-ombud totalt sett minskar och kanske också att spelföretagens intresse för att utnyttja andra existerande nät minskar, till förfång för framför allt glesbygdens spelkunder. Det borde leda till viss eftertanke att Konkurrensverket i sitt remissvar, som Christer Eirefelt också påpekade, har avstyrkt förslaget om sammanslagning. Skulle det dessutom inträffa att diskussionerna med ATG om skattebefrielse dras i långbänk eller att staten ställer sådana villkor för ATG:s skattebefrielse, t.ex. förbud mot jackpotspel, att deras marknadssituation påverkas, kommer sammanslagningen även på det området att få negativa konsekvenser. Det finns en mening på s. 12 i betänkandet från finansutskottet som inger oro i detta sammanhang. Det står följande: "I likhet med skatteutskottet anser finansutskottet att en bristande skatteneutralitet inte har lika stora nackdelar på spelmarknaden som på en marknad fri från regleringar." Riksdagen har beslutat att Tipstjänst skulle få anordna ett värdeautomatspel, vars överskott skulle tillfalla det lokala föreningslivets barn och ungdomsverksamhet. Det integreras nu i det nya bolagets ordinarie verksamhet och i den föreslagna nya vinstdelningsmodellen. Detta kan i värsta fall få en negativ inverkan på andra föreningsdrivna spel. Jag tänker här särskilt på de små och lättadministrerade lotterierna som säljs genom s.k. lottförsäljningsautomater. Jag tänker inte fördjupa mig i frågan utan bara peka på att det är viktigt att riksdagen när den i höst får ta ställning till vissa ändringar i lotterilagen inte i onödan sätter upp regler som inte ger olika spelformer samma konkurrensförutsättningar. Det finns många små föreningar som genom lokala lotterier finansierar en stor del av sin verksamhet, och som utnyttjar föreningsmedlemmarnas ideella insatser för försäljningen. Man inskränker inte bara deras möjligheter att samla in pengar, utan man tar också ifrån medlemmarna en möjlighet att göra en konkret insats av stort socialt värde om lotterilagen utformas så att den missgynnar vissa spelformer. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än det som Lennart Hedquist redan tidigare framfört.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i debatten igen. Men eftersom Marianne Andersson är besviken, eller hur det var hon uttryckte sig, vill jag säga att Miljöpartiets intentioner är att uppnå resultat. Vi har uppnått ett resultat - fler arbetstillfällen på Gotland. Vi har klara och tydliga skrivningar där finansutskottet förstärker kulturutskottets skrivningar genom att skriva att det är av stor vikt att en betydande del av verksamheten skall bedrivas från Gotland. På så sätt skall sysselsättningen inte bara bevaras utan också förstärkas. Jag tycker inte att detta kan misstolkas. Men Centerpartiet väljer att misstolka hela tiden, och jag tycker nog att det är det märkligaste. Man misstolkar det, i stället för att se att detta innebär fler arbetstillfällen på Marianne Andersson talar om att gå in och detaljreglera bolagsstyrelser. Det är inte en linje som vi driver inom Miljöpartiet. Vi anser att det är regeringen som tolkar riksdagen, och vi utgår ifrån att det som riksdagen fattar beslut om sedan följs av regeringen. Det är den demokratiska ordning som vi tycker fungerar bäst. Skrivningarna och det tydliga tillkännagivandet andas en mycket positiv framtidstro för utvecklingen av den redan i dag ADB-baserade verksamheten hos

Herr talman! Jag tycker att jag alldeles klart och tydligt har sagt att detta är ett uppdrag för bolagsstyrelsen. Det är sådant här vi har bolagsstyrelser till. Jag vill också påminna om att Centerpartiet har haft alla möjligheter att delta i arbetet med att göra skrivningarna så bra som möjligt för att ordna fler jobb till Gotland. Centerpartiet har avstått ifrån det, och sagt: Allt eller inget i morgon. Den politiken kan inte vi i Miljöpartiet acceptera. Vi tycker att detta är en bra uppgörelse, som kommer att resultera i fler arbetstillfällen på Gotland. Skrivningarna kan inte misstolkas.

Herr talman! Hur regelverket för spel och lotteriverksamhet skall formas har under de senaste åren haft många turer. Utredningar, uppvaktningar, interpellationer och diskussioner i olika organ och departement borde ha lett fram till större klarhet än vad detta betänkande ger besked om. Spel och lotterifrågor har så många dimensioner att det borde har präglat utskottets slutsats mer. Nu har det mest blivit en lokaliseringsfråga, till viss del en regionalpolitisk fråga och slutligen en fråga om hur man restaurerar konkursfärdiga kommuner. Riksdagen har flera gånger slagit fast att folkrörelsernas roll och andel på spelmarknaden bör stärkas. För mindre än två år sedan uttryckte den dåvarande regeringen att "även om minskningen av folkrörelsernas andel av marknaden synes ha stannat av bör enligt regeringens mening ökade och bestående intäktsmöjligheter för folkrörelserna skapas". När riksdagen på senvåren 1994 antog en ny lotterilag slogs det ju också fast att "marknaden förbehålls staten och folkrörelserna samt att folkrörelserna framöver bör erhålla en stärkt roll på eller ökad överskottsandel av spelmarknaden". I botten för dessa uttalanden och beslut låg den parlamentariska utredningen Vinna eller försvinna, som i full enighet hade föreslagit att staten inte skulle få breda ut sig på folkrörelsernas bekostnad. Det betänkande som nu föreligger har inte följt upp sådana tankegångar. Nu handlar det om ett vinstdelningssystem som visserligen påstås ha fördelar i vad som nu gäller, men där statens och folkrörelsernas intressen kopplas samman på ett sätt som inte säkert gynnar just det ideella föreningsarbetet. Visserligen sägs det storslaget att föreningslivet skall få möjlighet att framföra synpunkter på principerna för fördelning av medlen, men det är ändå regeringen som till slut skall bestämma hur det skall vara. Det är en dålig tröst att detta vinstdelningssystem skall kunna följas av riksdagen. Erfarenheterna visar ju att en sådan modell visserligen innebär information men föga möjlighet för parlamentarikerna att rejält påverka skeendet. Därför, herr talman, känner jag fortfarande oro för den framtoning som både propositionen och utskottsbetänkandet ger belägg för. Statens ambition att ytterligare bredda sin marknad synes inte hindras av att de ideella folkrörelserna skall garanteras tillbörligt utrymme. Staten har ett övertag som i varje fall den eniga parlamentariska utredningen inte hade tänkt sig. Jag påstår t.o.m. i min motion att de parlamentariska signalerna mera har talat om "fördel folkrörelserna". En annan viktig fråga för riksdagen att ha synpunkter på är hållningen till de problem som kan följa i ett alltför ivrigt spelande. Många människor råkar ut för det som skulle kunna karakteriseras som spelberoende. Därför är det viktigt att den utformningen inte lämnas därhän på ett sådant sätt som utskottet har gjort. Visserligen hänger sig utskottet åt förhoppningar om att regeringen nog kommer att föreslå 2 miljoner i nästa budgetproposition. Men därom vet vi ju för närvarande ingenting. Erfarenheterna från förhoppningar om nya pengar har ju som bekant inte alltid infriats. Dessutom avvaktar spelandet inte en sådan forskning eller slutsats. Vidare delar finansutskottet uppfattningen att remissbehandlingen och en fortsatt beredning inte bör föregripas. Men under tiden snurrar spelet på i allt högre tempo, med de s.k. snabba dragningarna med höga vinster som extra lockbete. Tala om otakt. Herr talman! I min motion Fi74 har jag också tagit upp vikten av att lotterianordnare - också de statliga - bör ha en etisk hållning i sin verksamhet. Jag erinrade om att folkrörelsernas samarbetgsorgan för lotterifrågor, FSL, har upprättat ett policydokument i avsikt att utbud och köptryck inte skall vara för aktivt för att inte säga för aggressivt. Särskilt för ungdomar kan det innebära negativa följder. Därför har man lagt vikt vid beaktandet av sådana problem. Enligt min mening är det viktigt att också statsmakten tar sig an sådana frågor, så att det inte blir fritt fram för nya och smarta spel hur som helst. Finansutskottet har i praktiken inte behandlat den frågan. Visserligen hänvisar man till vad socialutskottet anser, men man avfärdar utan resonemang mitt yrkande. Men problemet är att socialutskottet inte heller har gjort något annat än att redovisa yrkandet. Man lägger tyngdpunkten på vad forskningen i framtiden kan komma fram till och vad internationella erfarenheter kan ge. Herr talman! För egen del anser jag att det skulle ha varit naturligt att utskottet och därmed också riksdagen hade varit mer tydlig i sin principiella hållning att statsmakten och andra lotterianordnare skall ha tydliga etiska utgångspunkter för sitt handlande när det gäller spel och lotteriverksamhet. I den mån regeringen inte snabbt tar initiativ att upprätthålla och hävda en sådan ordning som jag har föreslagit i min motion finns det anledning för oss här i riksdagen att snart nog återkomma till den frågan. Spel och lotteriverksamhet har i ordnade och seriösa former sitt berättigande. Men det är ett viktigt ekonomiskt inslag också i det ideella föreningslivet. Det momentet måste vara tydligt då regelsystemet skall utvärderas och verksamheten granskas. Det är viktigt att intentionerna från den eniga parlamentariska utredningen kan upprätthållas och hävdas.

Herr talman! Först vill jag göra några kommentarer när det gäller Venantius, dvs. det statliga kreditmarknadsbolag som skall underlätta för bostadsföretaget i Stenungsunds kommun att få ordning på den katastrofala ekonomi som man har där. Vi var mycket kritiska till det sätt på vilket detta lades fram i propositionen. Det framgick inte av titeln på propositionen. Det framgick inte heller av propositionstexten vad detta handlade om. Vi skrev en motion om detta och kritiserade regeringen mycket hårt. Vi kan nu konstatera att vi har fått fullt stöd för dessa kritiska synpunkter. Jag vill fästa riksdagens uppmärksamhet på det som står i detta betänkande. "Det är inte acceptabelt att riksdagen ombeds ta ställning till ett förslag om en långivning som uppgår till 300 miljoner kronor utan att den närmare innebörden går att utläsa." Under behandlingens gång har man från Finansdepartementet levererat mer material och har alltså omedelbart reagerat på kritiken. Vi förväntar oss att man i fortsättningen ser till att ha underlaget färdigt från början. När det gäller sakfrågan accepterar vi förslaget. Vi vet att situationen i Stenungsund är katastrofal och att någonting måste göras. Detta ser vi som en rimlig lösning. Men det skall självklart inte få leda till att vi öppnar någon form av kommunakut. Sedan gläder det mig att jag kan konstatera att vi har fått en majoritet i finansutskottet för att trygga och utöka verksamheten på Gotland när det gäller Penninglotteriet, som nu slås samman med Tipstjänst. Detta är minsann inte bara skrivningar, utan det är ett tillkännagivande till regeringen att så här skall det vara och att det bara är att verkställa. Så sägs det i grundlagen att det skall vara. Som många redan har sagt är det beklämmande att det finns politiker här som vill ge sken av att riksdagens beslut inte gäller. Man funderar på vad de anser om den demokrati som vi har. Det är också beklämmande att flera politiker går upp i debatten och säger att de vill ha en ingående detaljstyrning om ditt och datt när det gäller vad som skall göras i statliga bolag - t.ex. att en viss verksamhet skall göra si eller så eller var en viss ADB-enhet skall vara. Den typen av detaljstyrning sysslar riksdagen inte med. Det är främmande för oss i Miljöpartiet att ställa upp på något sådant. Vad riksdagen skall fatta beslut om är i stället inriktningen, målen och pengarna för att på det sättet styra. Självklart skall detta utvärderas, och det gör vi också. Där förutser jag att det kommer en skärpning från riksdagens sida i framtiden. Särskilt beklämmande tycker jag att Centerns agerande i debatten varit. Centern har ju skrivit en motion som blev ett upplägg för kohandel. Först säger man att man inte vill ha en sammanslagning av Tipstjänst och Penninglotteriet, men man kan acceptera en sammanslagning under förutsättning att allting lokaliseras till Visby. Detta upplägg till kohandel misslyckades kapitalt. Det har vi märkt i dagens debatt. Man försöker därför ge sken av att det här beslutet inte innebär en förstärkning av verksamheten på Gotland, men det är just vad det gör. Marianne Andersson sade t.ex. att ingen har kunnat redovisa hur verksamheten på Gotland skall stärkas. Ändå har flera debattörer talat om hur man på olika sätt kan göra det. Vad Marianne Andersson vill är att riksdagen fattar beslut om olika detaljer när det gäller vad som görs i de olika statliga bolagen. Det är intressant att veta för framtiden. Sådant här brukar kallas för kommandoekonomi/kommandopolitik, och det känner vi till österifrån. Att Centern står för det här var dock en nyhet. Marianne Andersson angrep Miljöpartiet - för vad var inte helt lätt att begripa. Vi har ju sett till att det blir fler jobb på Gotland. Problemet är att Marianne Andersson och Centern har missat chansen att hjälpa till i det här arbetet. Då går det inte att sitta vid sidan av och gnälla över att det gick bra. Sammanslagningen i fråga tycker vi är bra, eftersom den ger effektiviseringar. Den ger också resurser till investeringar och en ökad konkurrenskraft nu när vi får en ökad internationell konkurrens på spelmarknaden. Vidare ger den mera pengar till staten. Dessutom tryggas pengar till idrottsrörelsen och föreningslivet. Inom föreningslivet blir man därför inte lika beroende av satsningar på lotteriförsäljning. Det är väl ändå inte sådant som Idrottssverige skall syssla med. I första hand skall man idrotta - inte sälja lotter. Det vinstdelningssystem som strax klubbas igenom här kommer alltså att ge en bättre stabilitet och en större trygghet för idrottsrörelsen. Det tycker vi är bra. Med detta ställer jag mig bakom utskottets skrivning, men reservation 5 yrkar jag bifall till. Det gäller alltså åldersgränsen för spel för att klara problemet med att ungdomar under 18 år har kommit att bli alltmer spelberoende.

Herr talman! I propositionen föreslås att Svenska Dessutom föreslås ett vinstdelningssystem som innebär att det statsägda bolagets vinster delas mellan staten och föreningslivet. Skälen för en sammanslagning av de båda bolagen är flera. Bl.a. ger en sammanslagning ekonomiska fördelar genom samordningsvinster som rimligtvis bör vara betydligt större än de initiala kostnader som en sammanslagning kan medföra. Samordningsvinsterna finns främst inom ADB-området, distribution, ombudsförvaltning, administration och marknadskommunikation. En annan effekt av sammanslagningen är att konkurrensen på den svenska spelmarknaden minskar. Eftersom bolagen agerar på en redan reglerad marknad borde det ge förutsättningar för lägre totalkostnader och därigenom en större lönsamhet. Även om antalet aktörer på marknaden är begränsat skall man komma ihåg att konkurrensen från t.ex. ATG och Bingolotto måste anses vara mycket hård. Ett stärkt statligt spelbolag bör också kunna möta en väntad hård konkurrens från utlandet på ett bättre sätt. Även sociala hänsyn talar för en minskad konkurrens. Det är rimligt att anta att hårdare konkurrens på spelmarknaden leder till ökade marknadsföringsinsatser och ett ökat utbud av spel, vilket i sin tur medför att risken för att fler människor utvecklar spelmissbruk ökar. Att marknaden förbehålls ett fåtal aktörer bör också medföra att t.ex. risken för bedrägerier minskar. Herr talman! Kulturutskottet påtalar också att hänsyn måste tas till de regionalpolitiska effekterna av en sammanslagning. I propositionen föreslås att det nya bolaget skall ha sitt säte i Visby, dit Penninglotteriet i dag är lokaliserat. Utskottet tillstyrker förslaget. Inriktningen bör vara att huvudkontoret med sina funktioner lokaliseras till Visby. En stor del av verksamheten bör bedrivas på Gotland, så att sysselsättningen där bevaras och förstärks, vilket också framgår av finansutskottets betänkande. Givetvis bör verksamhet även fortsättningsvis bedrivas i Sundbyberg, där Tipstjänst i dag har sitt huvudkontor. Det är viktigt att redan gjorda investeringar i teknik och kunnande hos personalen utnyttjas på ett förnuftigt sätt. Riksdagen bör inte fatta beslut där man tar ställning till hur olika verksamhetsgrenar inom bolaget skall vara organiserade. Det måste ligga på företagsledningen att driva verksamheten på ett rationellt sätt. Det är dock väsentligt att, som sägs i propositionen, en väl utbyggd service i såväl storstad som glesbygd eftersträvas. Herr talman! I propositionen föreslås ett nytt vinstdelningssystem mellan staten och föreningslivet. värdeautomatspel. Hela överskottet från den typen av spel skall tillföras det lokala föreningslivet, inte bara den lokala idrottsrörelsen. Nu föreslår regeringen ett nytt system som grundar sig på det totala överskottet från det statliga spelbolaget. Det nya systemet tillför föreningslivet ett stabilare och ett mer långsiktigt överskott, detta genom att föreningslivet inte blir beroende av hur ett enda spel utvecklas. Det minskar också risken för konflikter på grund av att man t.ex. inom bolaget satsar utvecklings och marknadsföringspengar på ett spel men inte på ett annat. Ett system där hänsyn tas till hela vinsten borde också öppna dörrarna för ett direkt samarbete mellan bolaget och överskottsmottagarna. Kulturutskottet tillstyrker förslaget till nytt vinstdelningssystem samtidigt som utskottet påpekar vikten av att utfallet av systemet kommer att kunna följas av riksdagen samt att föreningslivet får möjlighet att föra fram synpunkter på principerna för fördelningen av medlen. I samband med propositionen aktualiseras också frågan om åldersgräns för spel. Lotterilagen förbjuder redan i dag ungdomar under 18 år att delta i vissa spel. Tipstjänst tillämpar i dag en frivillig åldersgräns på 18 år för sina spel. I en nyligen framlagd promemoria, Ds 1996:20 Ändringar i lotterilagen, föreslås att 18-årsgränsen i fortsättningen även skall gälla vadhållning och bingo. Denna promemoria är nu ute på remiss. Kulturutskottet anser därför att remissbehandlingen och den fortsatta behandlingen av ärendet inte bör föregripas. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till finansutskottets hemställan i sin helhet och avslag på reservationerna.

Herr talman! För oss moderater är det glädjande att kunna notera att den försöksverksamhet med elektronisk övervakning som initierades av den borgerliga regeringen 1994 slagit så väl ut att alla partier i dag vill fortsätta, och t.o.m. utvidga, försöksverksamheten. Idén om elektronisk övervakning var inte ny när vi förde fram tanken på att Sverige borde pröva denna form av verkställighet av fängelsestraff. Den socialdemokratiska regering som avgick 1991 hade haft frågan på sitt bord, men kasserat den - troligen med samma argument som från socialdemokratiskt håll också fördes fram när vi tidigt under de borgerliga regeringsåren pläderade för ett försök. Ett argument som framfördes mot den elektroniska övervakningen var att den var alltför integritetskränkande. Jag har stor respekt för den som kan ändra uppfattning. Men även om jag i dag känner tillfredsställelse över det stora stödet, är jag bekymrad. Skälet till detta är att det förslag som först betraktades som helt galet nu av de tidigare motståndarna framställs som lämpligt för de flesta fängelsedömda. Men en pendel som svänger från den ena extremen till den andra riskerar också att slå tillbaka med förnyad kraft. Vi moderater ställer oss bakom regeringens förslag i den del som innebär att den nya påföljden skall kunna utdömas över hela landet. Försöksverksamheten har varit så pass framgångsrik att det nu, efter litet mer än ett och ett halvt år, finns skäl för detta. Men att samtidigt utvidga verksamheten till att omfatta även dem som dömts till längre fängelsestraff ser jag inte som något annat än ett sätt att försöka spara pengar och bädda för att Straffsystemkommitténs majoritetsförslag skall kunna genomföras. Straffsystemkommitténs majoritet föreslår ju att elektronisk övervakning skall kunna komma i fråga vid frihetsberövanden på upp till 12 månader. Skälet till att vi moderater motsätter oss att den i en dom föreskrivna strafftiden skall kunna vara längre än dagens två månader, är att vi då får med en betydligt svårare grupp dömda än vi har i dag. Det blir ett betydligt tyngre belastat klientel om regeringens förslag går igenom. De som framöver skulle komma i fråga ingår i en grupp där 50 % är återfallsförbrytare, där 24 % gjort sig skyldiga till våldsbrott och där 23 % gjort sig skyldiga till tillgreppsbrott. Det finns också ett större antal med flera anstaltsvistelser i den nya gruppen. Eftersom vi motsätter oss en förlängning av strafftiden kan det tyckas fel att ha synpunkter på innehållet i övrigt i denna del, men jag anser det ändå påkallat att peka på egendomligheter i förslaget eftersom allt tyder på att regeringens förslag får en majoritet bakom sig. Majoritetsförslaget innebär att de som döms till tre månaders fängelse, men som enligt förslaget skall få möjlighet till elektronisk övervakning, även bör kunna friges villkorligt på samma grunder som gäller för dem som avtjänar sina straff på anstalt. Anledningen till att villkorlig frigivning kan komma i fråga för fängelsestraff från tre månader, är att motverka uppkomsten av eventuella skador som ett fängelsestraff kan medföra för den intagne. Det är framför allt fråga om att inte försvåra den intagnes anpassning till ett laglydigt liv i samhället efter verkställigheten. Elektronisk övervakning kan, enligt min bestämda uppfattning, även om verksamheten innebär begränsningar i den dömdes rörelsefrihet inte tillnärmelsevis anses innebära samma risk för anpassningsproblem till ett laglydigt liv i frihet som ett fängelsestraff kan göra. Herr talman! Slutligen är det viktigt att påpeka att den erfarenhet som vunnits runt om i världen där elektronisk övervakning används eller har använts för verkställighet av frihetsberövande straff visar att en av förutsättningarna för att det skall fungera, är att man inte litar helt till tekniken utan har en väl utbyggd och resursstark frivård. Med de besparingar som regeringen har drivit igenom inom kriminalvården och med de ytterligare besparingar som är att vänta, anser jag mig ha skäl att misstänka att den nödvändiga förstärkningen av frivården uteblir. Om så blir fallet, kommer alltför många att misslyckas under verkställighetstiden och ropen på fängelse i stället för elektronisk övervakning kommer att skalla. Jag tror på den elektroniska övervakningens möjligheter som ett alternativ i vissa fall. Jag vill att vi även i framtiden skall ha kvar denna möjlighet. Därför blir jag besviken när de tidigare motståndarna nu vill använda metoden för fall där risken för misslyckande är mycket stor. Jag yrkar därför bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll har pågått sedan sommaren 1994. Den startade för att ge Eftersom Straffsystemkommitténs förlag är under remiss, och remisstiden sträcker sig fram till den 3 juni, kommer det att ta lång tid innan ett straffsystem föreligger för beslut. Det är därför angeläget att försöksverksamheten fortsätter till utgången av 1998, och kan bilda ett bredare underlag vid regeringens beredning av intensivövervakning med elektronisk kontroll som ett permanent inslag i straffsystemet. Det finns starka skäl för att ta till vara möjligheterna att utveckla fängelsestraffet från inlåsning i anstalt till mindre skadliga och kostnadskrävande former. Utvärderingen av pågående försök, som innefattar verksamheten de första sju månaderna, visar att totalt 405 personer har erbjudits möjlighet att ansöka om deltagande. Därav har 202 personer ansökt. 7 personer återtog sin ansökan sedan de blivit informerade om vilka krav som ställs på dem som skall delta i verksamheten. Detta tillsammans med att var tredje valde att avtjäna straffet i anstalt tyder på att intensivövervakning med elektronisk kontroll uppfattas som en sträng påföljd. Nivån på kontrollen av de dömda har varit mycket hög, och de som har deltagit i verksamheten har också uppfattat denna som sträng. De har också uppgivit att det har varit meningsfullt att delta i programverksamheten. Erfarenheterna är sammantaget positiva. Det har stor kriminalpolitisk betydelse att vid korta fängelsestraff välja alternativ, där en övervakning är ett, som är mera lämpliga ur brottsförebyggande synpunkt. Försöksverksamheten föreslås nu utvidgas till att avse hela landet och till att omfatta fängelsestraff på högst tre månader. Moderaterna har, som Gun Hellsvik här har anfört, motsatt sig att verksamheten utvidgas till att även gälla dem som döms till tremånadersstraff, eftersom de är mera brottsbelastade. I propositionen anges också att de som kan komma i fråga skiljer sig i flera avseenden från den grupp som nu deltar i försöket. Man sticker inte på något vis under stol med att det kan röra sig om andra kategorier brott. Men det finns flera skäl till att även låta dem som döms till högst tre månader delta i verksamheten. Intensivövervakningen är i dag ett verkställighetsstraff, och verkställigheten av ett två månaders respektive tre månaders fängelsestraff innebär vanligtvis att den dömde vistas i anstalt två månader. Enligt gällande regler för villkorlig frigivning friges den som dömts till tre månader efter två månader. Den pågående försöksverksamheten har visat att en effektiv kontroll har kunnat upprätthållas. Utskottsmajoriteten vill dessutom peka på, att i den fortsatta verksamheten kommer samma krav som tidigare att ställas på den som skall få delta i verksamheten. Det är också rimligt att även de som är dömda till tre månader får del av de åtgärder inom intensivövervakningen som vidtas för att främja den dömdes anpassning och slippa skadeverkningar av fängelsevistelse. Det är inte oviktigt att kostnaderna för detta alternativ till fängelse är lägre. Vidare är det angeläget att få ett brett underlag inför beredningen av Straffsystemkommitténs förslag. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationen och bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande.

Herr talman! När det nu ligger ett betänkande om att utvidga försöksverksamheten med intensivövervakning med elektronisk kontroll, ser vi i Vänsterpartiet det som väldigt positivt. Med tanke på att Straffsystemkommitténs majoritet också vill lägga in elektronisk övervakning som en del i vårt straffsystem och dessutom utvidga det till längre tider, är det oerhört viktigt att man får ett underlag också med ett svårare klientel. Ändringen från två till tre månader innebär att det blir ett svårare klientel som kommer att ingå i försöksverksamheten. Vi ser det som positivt att man får ett bra underlag innan man kan ta ställning till Det jag vill lyfta fram i dag, herr talman, är motion Ju21, som jag har väckt tidigare och som handlar om en utvärdering av hur det här påverkar övriga familjemedlemmar. Motionen har bemötts på ett mycket bra sätt av utskottet, och skrivningarna i betänkandet är väldigt positiva. Jag vill ändå lyfta upp frågan, därför att jag tycker att det är oerhört viktigt att vi även från denna talarstol, när vi talar om straff och lagstiftning, också talar om de människor som berörs indirekt av detta. Den elektroniska övervakningen är mycket integritetskränkande, men den är ett bra alternativ till fängelsestraff. Den är integritetskränkande även för familjemedlemmarna. Under det försök som nu har gjorts har kontrollen varit intensiv, besöken täta och restriktionerna mycket hårda, och så bör det också vara. Men det här påverkar också den övriga familjen och barnen. Det är kanske inte alltid så lätt för en liten kille som vill ut och spela fotboll med sin pappa när pappan redan har utnyttjat den tid han får vara ute. Det här kommer att påverka hela familjen, och det finns en risk för att en hel familj ställer in sin verksamhet, sina besök hos andra och anpassar sig till vad den dömde får göra och inte får göra. Därför är det oerhört viktigt att de här frågorna belyses ordentligt och att det också lyfts upp i debatten. Det påverkar ju inte bara den dömde utan kommer också att ha en stor påverkan på många människor utöver den dömde. När vi utformar lagstiftning och när vi utfärdar straff är det viktigt att vi också bedömer hur det här kommer att påverka andra. Därför ser jag det som positivt att skrivningarna i betänkandet har blivit väldigt tydliga. Jag hoppas också att de här aspekterna får väga mycket tungt i den utvärdering som BRÅ kommer att göra. Jag är övertygad om att en utvärdering också kommer att visa att frivården behöver ta på sig andra uppgifter än vad man har gjort tidigare, att frivården mer måste rikta en verksamhet mot familjemedlemmar och mot barnen till dem som är dömda, för att det här inte skall vara en negativ effekt för en stor mängd människor. Det här kommer att påverka hur frivården skall utvecklas i framtiden och vilka nya vägar man skall ta när man inför nya straff. Med det här, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Jag vill bara ta tillfället att kommentera frågan om den elektroniska övervakningen och försöksverksamheten som underlag för framtida lagstiftning. Detta förs fram av både Birthe Sörestedt och Alice Åström som huvudskälet till att den elektroniska övervakningen har införts. Nu var det i och för sig inte så, men det finns inget skäl att ta den diskussionen. Däremot är jag mycket förvånad över att ingen av dem som pläderar för majoritetsförslaget säger någonting om det som är en av de absoluta grunderna för att den elektroniska övervakningen skall fungera, nämligen vad som händer inom frivården. Majoriteten håller med om vad som sägs i den moderata reservationen och i den moderata motionen vad gäller att vi får ett tyngre klientel inom den elektroniska övervakningen. Men utskottsmajoriteten och de två talarna tar inte upp denna grundläggande fråga. Hur har majoriteten tänkt sig att verksamheten skall kunna fungera när kriminalvården redan i dag har bristande resurser och vi vet att den kommer att få mindre resurser? Min och övriga moderaters oro är att utvidgningen till tremånadersstraffen kommer att förstöra våra möjligheter att bibehålla den elektroniska övervakningen som ett alternativ. Och det är viktigt att vi i Sverige kan fortsätta med den verksamheten.
Herr talman! Som jag sade i min inledning tas det upp och belyses i propositionen att det kan vara ett annat klientel som kan komma i fråga, men att man kommer att ställa samma krav som tidigare på dem som skall delta i försöket. Försöket visar att frivården har klarat av kontrollmöjligheterna och programverksamheten på ett bra sätt. Sammantaget är försöket mycket positivt. Man räknar med att det frigörs en del resurser från anstaltsidan när de som döms upp till högst 3 månaders fängelse skall delta i försöket - ca 400 anstaltsplatser räknar man med. Då kan det göras en besparing på den sidan som inte är oviktig. Man räknar med att frivården även fortsättningsvis skall kunna klara kontrollverksamhet på en hög nivå men också programverksamhet.
Herr talman! Det är helt rätt som Birthe Sörestedt säger att försöksverksamheten har fungerat väl. Men det har varit en ytterst begränsad försöksverksamhet. Det förslag som riksdagen i dag har att ta ställning till innebär en utökning på två sätt. För det första skall verksamheten bedrivas i hela Sverige, inte bara i ett begränsat antal försöksorter. För det andra blir det ett betydligt tyngre klientel än vad vi har i dag. Då säger Birthe Sörestedt att vi får färre människor i fängelse och att vi alltså kan göra besparingar på den sidan och föra över resurser till frivården. Men samtidigt vet vi att rättsväsendet totalt sett kommer att omfattas av stora besparingar. Varifrån skall de pengarna tas, om besparingarna inte skall göras på våra fängelser och resurser skall föras över? Detta pussel går inte ihop. Att jag tar upp frågan beror på min oro för att en väl fungerande verksamhet kommer att förstöras.
Herr talman! Jag tror inte att Gun Hellsvik behöver oroa sig så väldigt över att frivårdsmyndigheterna inte skall få resurser och stöd för att klara av den här verksamheten. Det är viktigt att kontrollverksamheten och den tekniska utrustningen fungerar. Men innehållet i frivårdsverksamheten är också viktigt. Det är naturligtvis målsättningen att verksamheten skall fungera på ett lika gott sätt som den här försöksverksamheten har gjort hittills.
Herr talman! Jag kommer naturligtvis att oroa mig fram till den dag jag får reda på varifrån de 600 miljoner i besparingar som Birthe Sörestedt har ställt sig bakom, men som jag däremot icke har ställt mig bakom, skall tas. Då får jag i och för sig ännu större skäl att oroa mig. Men först när jag får reda på att det inte skall tas från kriminalvården kan jag sluta oroa mig för den delen. Min totala oro försvinner först när Socialdemokraterna markerar att man tar tillbaka sina stora besparingar på rättsväsendet.
Herr talman! Gun Hellsvik tog upp att även jag i mitt inlägg sade att det kommer att bli ett tyngre klientel. Det kommer det att bli. Men jag tror inte att det kommer att innebära att elektronisk övervakning kommer att misslyckas. Jag tror att elektronisk övervakning kommer att fungera även med ett tyngre klientel. Tittar man på fängelsestraffet i sig vet vi också att i fråga om återfallsförbrytare och upprepade brott har man ofta inte lyckats bryta trenden. Jag tror på elektronisk övervakning även för grövre brott. Jag tror att det kommer att få en positiv effekt. Möjligheterna att bryta en brottsbana tror jag kommer att vara goda. Men därför tycker jag att det är viktigt att gruppen också utvidgas till att omfatta ett tyngre klientel. Därför ser jag positivt på betänkandet.
Herr talman! Det är bra att den skillnad som finns framkommer tydligt. Alice Åström säger att hon tror att elektronisk övervakning är lämpad även för ett tyngre klientel. Jag har en annan uppfattning. Min uppfattning är att den elektroniska övervakningen är ett bra instrument för att ingripa mot i första hand dem som inte har kommit djupare in i kriminaliteten. Däremot är den inte bra när vi har att göra med personer som har omfattande återfall eller flera fängelsevistelser bakom sig. Det är bl.a. den senare gruppen vi kommer att få med, genom den nu aktuella utökningen.

Herr talman! I Siw Perssons frånvaro vill jag gärna för mitt partis räkning - jag sitter ju inte med i detta utskott - säga några ord om den här frågan. Jag gör det också i egenskap av motionär. Jag kommer att yrka bifall till den reservation som finns, vilket i praktiken innebär ett bifall till det som sägs i min motion. Jag vill först påminna kammaren om vad detta ärende i sak gäller - om den händelse som har föranlett frågan och om den delvis ganska dystra bakgrund som ärendet har. Två liberala svenska historiker, Sverker Oredsson och Gunnar Richardson, har under våren utkommit med ambitiösa vetenskapliga verk om svensk intellektuell - om man nu får använda det ordet - nazism under 30 och 40-talen i Lund och om svenska anpassningstendenser till nazismen under samma period och under kriget. De tecknar båda en bild som borde vara mycket besvärande för många som var med då - det är inte så många som är kvar och som är aktiva - och för hela det svenska samhället. Det borde vara besvärande att en sådan anpassningsrörelse och en sådan blindhet inför vad nazismen innebar var relativt allmän i Sverige. Sverker Oredsson, som har analyserat det intellektuella livet i Lund under 30 och 40-talen, visar dessutom - jag tror att Gunnar Richardson också är inne på det - att det fanns en stark demokratisk motståndsrörelse mot de här tendenserna bland de intellektuella på den tiden. Men då skall vi veta - det är det viktiga - att de som stod för detta demokratiska motstånd ofta hade det ganska besvärligt. Det fanns trakasserier i olika former. Den del, i detta stora komplex, som har föranlett dagens ärende är den behandling som både myndigheter och delar av det omgivande samhället utsatte Göteborgs Handels och Sjöfarts-Tidning och dess chefredaktör, Torgny Segerstedt, för. Segerstedt var förmodligen Nordens ledande antinazist. Han var en person som under långa perioder i Sverige praktiskt taget ensam - i alla fall i pressen - stod för det som många fler ville ge intryck av att ha stått för hela tiden, när kriget väl var slut. Allmänhetens pressombudsman, Pär-Arne Jigenius, ville få tillgång till Säpos material om Torgny Segerstedt. Han fick avslag med argument som kan sägas vara åtminstone diskutabla. Den proposition som vi har fått att reagera på syftar till att göra det lättare att lämna ut material av den här typen. Det är väldigt bra att det är så. Jag tycker dock att det är angeläget att riksdagen utnyttjar tillfället att också ge regeringen till känna att den dispensmöjlighet som nu föreslås skall utnyttjas generöst. De sekretessförbehåll som kan sättas upp vid utlämning av material ur Säpos register bör tillämpas med största tänkbara restriktivitet, så att vi inte igen halkar in i den attityd som var förhärskande för bara några månader sedan när Pär-Arne Jigenius begärde att få fram material. Det skulle vara oerhört pinsamt för Sverige om den situation när Jigenius fick sitt avslag skulle återuppstå, kanske till en följd av att riksdagen inte är tydlig nog. Då skulle Sverige bli ett land där man inte kan presentera offentligt material om andra världskriget och bedriva forskning på grundval av det. I resten av Europa gör man sitt bästa, politiskt och forskningsmässigt, för att kasta så mycket ljus som möjligt över denna period i vår gemensamma historia. Vi får inte skapa intryck av att vi i Sverige är mer rädda än man är i andra länder för att låta sanningen komma fram. Därför är det viktigt att den reservation som finns bifalls. Det är naturligtvis också viktigt att propositionen bifalls. Med detta yrkar jag bifall till reservationen. Tack!

Herr talman! Jag instämmer helt i Håkan Holmbergs anförande. Det är oerhört viktigt att det här betänkandet har kommit på våra bord här i riksdagen. Det har varit en skam att Sverige inte har kunnat öppna den här möjligheten tidigare. Därför är det positivt att regeringen nu vill ge dispensmöjligheter. Polisregisterlagen är föremål för en översyn, men den kommer inte att vara klar förrän den 31 mars 1997. Det är positivt att man inte väntar på den registerlagen utan att man faktiskt tar itu med den här frågan nu. Det är olyckligt att det fortfarande finns en begränsning av dispensmöjligheten. Det kommer att vara svårt att utnyttja den. Precis som Håkan Holmberg sade tidigare är det oerhört viktigt att vi även i Sverige tar itu med vår historia när det gäller andra världskriget. Det är viktigt att svenska folket får tillgång till sin historia. I dag ser vi på många håll oroande tecken på att vissa inte har lärt av historien. Vi ser hur nynazismen börjar växa upp. De signaler som vi ger härifrån riksdagen är oerhört viktiga och hur vi ser på vår egen historia och hur öppna och ärliga vi är när det gäller dessa frågor. Det är angeläget att komma ihåg att det inte bara handlar om Torgny Segerstedt. Det handlar om Willy Brandt och om en mängd olika personer. Detta måste lyftas fram. Det är olyckligt att man nu inför denna möjlighet på ett sådant här sätt. Jag yrkar bifall till reservationen och i övrigt till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Miljöpartiet har drivit den här frågan aktivt. Genom frågor till Laila Freivalds har vi försökt föra fram den och skynda på den. Det är med glädje som vi nu ser att det har hänt någonting. Det har kommit en proposition, och nu har vi ett betänkande som vi skall fatta beslut om här i kammaren. Det handlar om att den nästan absoluta sekretess som har rått i Säpos register skall lättas. Tidigare har det bara varit tillåtet att få ut uppgifter om man har befunnit sig på lägst doktorandnivå. Men det finns många människor här i Sverige som vill forska just om andra världskriget. Vad var det som hände? Hur agerade den dåvarande Säkerhetspolisen? Nu skall detta bli möjligt. Men vi har en reservation som innebär att det inte skall vara så svårt - som man kan tro att det kommer att bli när man läser betänkandet - att få ut sådant här material. När man läser betänkandet kan man nämligen tro att det kommer att bli svårt. Det talas om synnerliga skäl. De synnerliga skälen skall kopplas till en tystnadsplikt. Det är ingen mening med att få reda på vad som står i arkiven om man sedan inte kan använda sig av uppgifterna i en skrift eller en bok. Det är ju ofta det som är målet med en sådan här forskning, även bland dem som inte är knutna till ett universitet. Därför hoppas jag att regeringen tar på allvar att tre partier påpekar detta, inte minst när den stora översynen skall ske. Detta är bara en tillfällig lagändring, eftersom det skall göras en stor översyn. I direktiven sägs det att registren skall kunna göras mer tillgängliga för allmänheten. Genom reservationen vill vi trycka på det.
Herr talman! Det är roligt när vi kan behandla en proposition och ett utskottsbetänkande som vi i grunden är eniga om. Det är detaljer som skiljer oss åt. Upprinnelsen till den här propositionen redogjorde Håkan Holmberg för. Det behöver inte jag göra igen. När pressombudsmannen ville ha dessa handlingar från Säkerhetspolisen avslogs den begäran eftersom hans studie inte ansågs vara en tillräckligt vetenskaplig undersökning. Det handlade alltså inte om någon doktorandstudie. Säkerhetspolisens beslut fastställdes av kammarrätten, och regeringsrätten beviljade inte prövningstillstånd. Dispensansökan hos regeringen avvisades också eftersom regeringen inte får ge dispens från sekretessen i ett polisregister. Polisregisterlagen är, som föregående talare har sagt, nu under utredning. Regeringen har beslutat att utvidga uppdraget till att även omfatta Säkerhetspolisens register. Senast den 31 mars, som Alice Åström sade, skall uppdraget redovisas. Det är tio månader dit. I propositionen föreslås en provisorisk reglering i avvaktan på vad som händer i den utredningen. Man föreslår att dessa förändringar skall träda i kraft redan den 1 juli. Utskottet tycker i likhet med regeringen att den nuvarande regleringen i sekretess och polisregisterlagen på ett olyckligt sätt begränsar möjligheterna till studier om historiska skeenden. Det har alla talare här påpekat. Vi är rörande eniga om det. Detta är så pass angeläget att vi inte bör avvakta Registerutredningens arbete, utan vi bör ha en provisorisk reglering. Men den bör få en begränsad omfattning, anser utskottet, och den bör endast omfatta Säkerhetspolisens register. Utskottet föreslår alltså att regeringen skall kunna förordna om undantag från sekretess om synnerliga skäl föreligger. Som Kia Andreasson sade skall ett undantag från sekretessen kunna - det behöver alltså inte förenas med förbehåll som inskränker rätten att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den. Då får man alltså en tystnadsplikt som är straffsanktionerad. Möjligheten att förordna om undantag från sekretessen bör utnyttjas endast i särskilt angelägna fall. Utskottet anser också att det är lämpligt att samma kriterier kommer till användning oavsett om det är fråga om dispens från sekretesslagens eller polisregisterlagens regler. Därför bör riksdagen inte nu gå längre än vad regeringen har föreslagit. Lagrådet har granskat texten och inte haft någon erinran. Herr talman! Med det jag nu har anfört ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på den gemensamma reservationen från fp, v och mp, där man vill behandla dispensansökningarna litet generösare än vad regeringen föreslår.
Herr talman! Jag kan inte avhålla mig från att kommentera detta med tystnadsplikten, som oroar. Regeringspartiet kunde ha gått ett steg längre. Det handlar ju om att inte kunna förmedla det man har fått reda på. I Tyskland och Österrike, som har ett betydligt svartare förflutet, har man infört lättnader så att människor skall kunna få reda på vad som verkligen hände. Det tycker jag verkligen att man skall göra här i Sverige också, inte minst när det gäller Willy Brandt och hans tid här i Sverige, som Alice Åström nämnde. Den omges ju fortfarande av mycket dimridåer, och det måste svenska folket få veta. Den person som tar fram dessa uppgifter skall inte beläggas med munkavle. Däri består den viktiga skillnaden.
Herr talman! Det är bara att konstatera att vi har olika uppfattningar på den här punkten. Utskottet tycker att vi bör avvakta och se vad som framkommer i den här utredningen. Till dess nöjer vi oss med dessa förändringar.

Herr talman! Att växter kan förädlas har människan länge haft kunskap om och även utnyttjat, men man kallade det inte förr i tiden för växtförädling. Med tiden har man utvecklat tekniker för att förädla växter. Syftet har bl.a. varit att öka avkastningen, att öka härdigheten mot frost och att förädla fram stråstyva sorter av stråsäd så att de inte lägger sig. Tyvärr har en för ensidig prioritering av hög avkastning styrt växtförädlingen och karaktären hos befintlig genbas. Vi har sett kraftiga monopoltendenser och en allt starkare kommersialisering. Ett litet antal växtsorter odlas över mycket stora arealer. Detta är en mycket farlig resursutarmning. Gener är oersättliga. I en förändrad situation, t.ex. orsakad av växthuseffekten, kan vi beroende av egenskaper och gener som i dag slås ut. Växtförädling gör inte arter bättre utan bara mer anpassade till för tillfället rådande behov och önskemål. För att motverka ekologisk sårbarhet måste vi återgå till större genetisk mångfald och en bättre lokal anpassning. Detta kräver bl.a. att jordbrukare blir allt mer aktiva inom utsädesodling och utsädeshantering och att de återfår ett större inflytande över växtförädlingens inriktning. I denna riktning har vi i Miljöpartiet lagt fram ett förslag till ny växtförädlarrättslag. Sverige bereder just nu frågan om en ny växtförädlarrätt. Vi anser dock att man redan i dag kan förbättra nuvarande växtförädlarrätt. Vår motion tar upp delar av den ännu icke ratificerade UPOV-konventionen från 1991 som vi anser vara bra och de delar som vi inte anser vara bra. Vi vill alltså inte att konventionen skall ratificeras, men vi kan redan i dag förbättra växtförädlarrätten. Däremot kommer jag inte att yrka på detta i dag. Vi har inte några invändningar mot propositionens innehåll, som är en komplettering av nationell lagstiftning till följd av en EU-förordning. Dock är vi tveksamma till växtförädlarrättens giltighetstid som vi anser vara för lång. Detta motiveras av att man successivt haft ökade kostnader i samband med förädlingsarbete som krävs för att få fram nya växtsorter. Men vi anser att skyddstiden är omotiverat lång.

Herr talman! Jag begärde ordet för att yrka avslag på Yvonne Ruwaidas eventuella yrkande. Möjligen trodde jag att hon har frånträtt samtliga sina yrkanden, eftersom hon inte har följt upp dem i den reservation som hon begärde i utskottet, och så var det nästan men inte fullt helt. Hon yrkade bifall till yrkande 10 i sin motion. Att hon inte följde upp detta i en reservation komplicerar arbetet något i kammaren. Jag trodde att hon frånträtt yrkandena i motionen, eftersom det hade varit logiskt. Hon har i stort sett i samtliga yrkanden varit ute i ogjort väder. Huvuddelen av motionsyrkandena är redan åtgärdade av riksdagen eller i andra sammanhang, och det pågår beredning i regeringskansliet om förslag som sedan skall komma till riksdagen. Då får vi naturligtvis ta upp det i det sammanhanget. Nu yrkar hon inte bifall till hela motionen. Det finns då anledning för mig att något kommentera yrkande 10, som gäller skyddstider. Det måste naturligtvis stå i relation till de insatser av ekonomisk natur som det här är fråga om. Om man är emot någonting i denna del av lagstiftningen är det bättre att man föreskriver begränsningar i lagstiftningen än att man gör kringgående rörelser, som det blir fråga om i det här fallet. Utskottet har således hänvisat till det arbete som nu pågår i de delar där vi har yrkat avslag på motionärernas krav, och i andra delar är de tillgodosedda. Jag yrkar avslag på motionens yrkande nr 10 och bifall till lagutskottets hemställan.
Herr talman! Vi har motiv för att anse att man redan i dag skulle kunna anta en växtförädlarrätt i enlighet med den motion som vi har väckt. Skyddstiden motiverar man, som jag tidigare sade, med kostnaderna för förädlingsarbetet för att få fram nya växtsorter. Vi anser inte att den motiveringen håller. Det är en bedömning som vi har gjort på de uppgifter som vi har fått av förädlare här i Sverige.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 1, där vi två centerpartister och Vänsterpartiet i utskottet ställt sig bakom två partimotioner från Miljöpartiet. Miljöpartiet självt står inte bakom reservationen. Det låter märkligt och kräver en förklaring. Det märkligaste är att Miljöpartiet självt inte står bakom sina egna motioner - trots att det varit representerat vid utskottsbehandlingen - och inte anser frågan om patent på livsformer vara så viktig att det är mödan värt att följa upp motionernas krav genom en reservation vid riksdagsbehandlingen. Det här är inte minst märkligt i det perspektivet att Miljöpartiets språkrör så sent som för några timmar sedan i den här kammaren pläderat för en bred folklig utbildning och folklig kampanj i genetikfrågorna. I lagstiftningsfrågorna, där det verkligen går att påverka, tar Miljöpartiet så lätt på genetikfrågorna att man inte finner det mödan värt att följa upp förslagen i en reservation. Tar man så lätt på en fråga kan man inte vinna gehör på sikt för den genom opionsbildning hos den breda allmänheten, bli trovärdig i sak eller räkna med att få respekt för sitt parlamentariska arbete och därmed kunna påverka i miljöpolitiskt rätt riktning. Reservation 1 berör frågan om det skall vara möjligt att patentera och äga livsformer eller inte. Från Centerpartiets sida tycker vi inte att det skall vara möjligt att ta patent i de här fallen. Ger man sig in på en sådan väg, är det svårt att överblicka de sakliga konsekvenserna. Det innebär, som vi ser det, ett hot både mot den biologiska mångfalden och mot kulturarvet. Att söka och ta patent på liv och livsformer är främmande i sig. Livet är ju något som bara kan ägas av den som själv lever. Det är en fråga som också rymmer både etik och praktiskt ansvar. Att det inte skall vara möjligt att ta patent på livsformer är en uppfattning som Centerpartiet sedan länge hävdat och slagits för. Bl.a var det med hjälp av Centerpartiets agerande som frågan stoppades i EU parlamentet, som det refereras till i utskottstexten. Vi har tidigare haft egna partimotioner med samma inriktning som miljöpartimotionerna, partimotioner som har behandlats i annat sammanhang. Det är förklaringen till att vi inte har någon motion i anslutning till behandlingen av den nu aktuella propositionen. När utskottet nu i anslutning till behandlingen av proposition 179 behandlar också Miljöpartiets partimotion från allmänna motionstiden 1995 har vi naturligtvis kvar samma uppfattning och står fast vid den, oavsett vem som vid tillfället för fram sina synpunkter. Det märkliga är att Miljöpartiet självt inte tar mer allvarligt på att fullfölja detta viktiga miljökrav. Centerpartiet menar att det inte skall vara möjligt att ta patent på livsformer och att äga livsformer. Det bör inte vara möjligt att patentera livsformer i Sverige, inom EU eller i andra internationella sammanhang. Därför bör vi i Sverige ha en lagstiftning som förbjuder patentering i dessa fall. Sverige bör också som medlemsland i EU driva samma förbudskrav. Med i stort sett samma motiv bör vi i Sverige och inom EU verka för förbud mot patent på genmodifierade djur. Även om Miljöpartiet inte heller i det här fallet följt upp sin motion, står vi kvar vid våra tidigare uppfattningar i sak. I denna del är vi i Centerpartiet ensamma i utskottet om att yrka bifall till Miljöpartiets partimotion i berörd fråga. Jag beklagar att vi inte har fått gehör för de här synpunkterna i utskottet. Jag försäkrar att vi återkommer med våra krav. Det här är en viktig opinionsbildningsfråga. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation nr 2 och dessutom till mom. 1 i lagutskottets hemställan.

Herr talman! Även jag vill yrka bifall till reservation nr 1, att Sverige skall verka för en internationell konvention som förbjuder patent på livsformer och en översyn av såväl nationell som internationell lagstiftning så att det blir omöjligt att ta patent på och äga livsformer. Jag vill också deklarera att jag delar Centerpartiets inställning till förbud mot patent på genmodifierade djur. Reservation nr 1 går ut på att det inte skall vara möjligt att ta patent på livsformer, och detta inkluderar, i vart fall som jag ser det, också genmodifierade djur. Tyvärr har jag inte haft möjlighet att följa den debatt som har förts här tidigare i dag, men jag tycker att det är oerhört bra att diskussionerna om gentekniken börjar komma i gång. Med genteknik är det möjligt att överskrida alla biologiska gränser och skapa nya livsformer i laboratorier, livsformer som har de egenskaper teknikens kommersiella investerare önskar sig. I princip kan arvsmassa överföras från en art till vilken annan art som helst. Exempel på vad man kan åstadkomma med genteknik är tobaksplantor som har fått arvsanlag från lysmaskar och därför kan lysa i mörkret och aspar som fått gener från ishavsfiskar. Rent tekniskt är det heller inte omöjligt att förändra arvsmassan hos människor. Tänk tanken, ledamöter, att Adidas får för sig att satsa pengar på att med genteknikens hjälp få fram en sprinter som gör 100 m på 6,5 sekunder! Det ligger naturligtvis oerhört mycket pengar i det. Den helt övervägande delen av genteknikforskningen bedrivs inom kommersiella transnationella storföretags väggar - företag som naturligtvis drivs av vinstintresse och ingenting annat. För att utveckla gentekniken investerar företagen enorma summor. När det gäller dessa investeringar kräver man snarare ekonomisk täckning än etiska hänsyn och respekt för livet. Drivkraften till att satsa så stora pengar på gentekniken är naturligtvis att få så stor avkastning på satsade pengar som möjligt. Detta kan åstadkommas bara genom patentering. Själva vitsen med patent är ju att säkerställa att ingen annan skall kunna dra ekonomisk nytta av ens egen upptäckt. Patent i detta sammanhang innebär äganderätt över liv och ger ägaren full kontroll över den patenterade organismen och över det som den producerar. Ägaren till patent kan sedan förbjuda all användning som hon eller han inte anser vara ekonomisk gynnsam. Patent på liv, herr talman, kan aldrig försvaras ur etisk synpunkt. Det tror jag att vi alla innerst inne är helt överens om. Därför tycker jag att det är mycket märkligt att det bara är Vänsterpartiet och Centerpartiet som stödjer reservationen på den punkten. Avslutningsvis kan jag nämna att jag för tio minuter sedan lämnade ett möte med Gentekniknämnden där en helt enig nämnd har avgett ett yttrande till regeringen inför ett kommissionsbeslut om rättsligt skydd för bioteknologiska uppfinningar. Vi säger bl.a. i vårt yttrande att den mänskliga kroppen och dess delar inte skall vara patenterbara. Nämnden består såväl av forskare och etiker som av representanter för samtliga partier i denna kammare.

Herr talman! Detta ärende handlar om vissa ändringar i patentlagen. De föreslagna ändringarna innebär kompletteringar till en EG-förordning om tilläggsskydd för växtskyddsmedel och gäller bestämmelserna om avgifter och straffansvar. Betänkandet behandlar också tre motionsyrkanden av Miljöpartiet från den allmänna motionstiden 1995 som gäller patent på levande organismer. Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på reservationerna. Kommissionen lade i december 1994 fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om en förordning om skapandet av ett tilläggsskydd för växtskyddsmedel. Efter att ha inhämtat Europaparlamentets yttrande antog rådet den 27 november 1995 en gemensam ståndpunkt. I Justitiedepartementet utarbetades därefter en promemoria med utkast till proposition om tilläggsskydd för växtskyddsmedel. Promemorian sändes ut på remiss. Samtliga remissinstanser som yttrade sig tillstyrkte de föreslagna lagändringarna eller hade inga invändningar mot dem. Europaparlamentet delgavs den gemensamma ståndpunkten i december 1995. Det har inte framkommit något som tyder på att Europaparlamentet kommer att besluta om att avvisa förordningsförslaget eller föreslå sådana ändringar som inte kan godkännas av rådet. Man kan därför utgå från att förordningen kommer att antas slutligt av rådet under våren 1996 och att eventuella ändringar i förhållande till den gemensamma ståndpunkten inte kommer att påverka innehållet i de lagändringar i den svenska patentlagen som bedömts nödvändiga för att komplettera förordningen. Herr talman! Lagförslaget innehåller enbart en ändring av en rubrik i patentlagen och ändringar av två paragrafer. De föreslagna ändringarna är synnerligen enkla och syftar till att de regler om ansvar och avgifter som nu gäller för tilläggsskydd för läkemedel också skall gälla för tilläggsskydd för växtskyddsmedel. De nya reglerna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Ett patent ger skydd för en uppfinning. Patentskyddet ger innehavaren en tidsbegränsad ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Ensamrätten är avsedd att stimulera forskning och utvecklingsarbete. Mot de intressen som bär upp patentskyddet står samhällets intresse av att det inte skapas ett för starkt monopol när det gäller att dra nytta av en uppfinning. Ensamrätten är därför tidsbegränsad, i de flesta länder till 20 år. I Sverige förlängdes patentskyddet 1978 Normalt kan en produkt föras ut på marknaden redan i anslutning till att en ansökan om patent har gjorts. Uppfinnaren kan då dra nytta av sin ensamrätt under hela skyddstiden. För vissa produkter, exempelvis läkemedel, gäller att de inte får säljas förrän det finns ett offentligt godkännande. Det administrativa förfarandet kan dock dra ut på tiden, och då finns det risk för att den skyddstid som återstår när ett godkännande för försäljning ges blir förhållandevis kort. En för kort skyddstid kan leda till att samhällsnyttiga investeringar inte kommer till stånd eller till att verksamheter flyttas till länder som erbjuder bättre skydd. För att råda bot mot en alltför kort effektiv patenttid när det gäller läkemedel har EG:s råd 1992 antagit en förordning om supplerande skyddscertifikat för läkemedel. Systemet innebär att innehavaren av ett läkemedelspatent efter ansökan kan få skyddstiden för patent förlängd med högst fem år efter det att patenttiden löpt ut. Ett annat slag av produkter som kräver godkännande för att få säljas och som därmed kan drabbas av problemet med alltför kort patenttid är växtskyddsmedel. I Sverige gäller som huvudregel att ett växtskyddsmedel inte får släppas ut på marknaden utan att vara godkänt av Kemikalieinspektionen. Växtskyddsmedel är produkter som är avsedda att skydda växter eller växtprodukter mot skadliga organismer eller förhindra inverkan av sådana organismer. Framtagandet av ett nytt växtskyddsmedel är en utdragen process. Medlets egenskaper måste vara noga utprovade innan en ansökan om godkännande kan lämnas in. Kostnaderna för forskning och utveckling av nya produkter är mycket höga, och det är förenat med betydande risker att investera i forskning på området. En ansökan om tilläggsskydd skall göras hos respektive medlemsstats patentmyndighet. Förordningen om tilläggsskydd för växtskyddsmedel motsvarar i stort sett förordningen om tilläggsskydd för läkemedel. Av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen följer att förordningen om tilläggsskydd för växtskyddsmedel blir direkt tillämplig i Sverige. Vissa kompletterande bestämmelser krävs dock för att förordningen skall få avsedda verkningar internationellt. Herr talman! Inom EU pågår ett arbete med att utforma ett direktiv om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar. Motivet för ett sådant direktiv är att garantera fri rörlighet av patenterade bioteknologiska produkter genom att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning så att de rättsliga förutsättningarna för patentskydd liksom skyddets omfattning klargörs. Avsikten är att direktivet skall passa in i existerande nationell lagstiftning. Det är alltså inte fråga om att introducera någon särskild patentlagstiftning för levande material. I förslaget har, med avseende på den mänskliga kroppen, markerats skillnaden mellan en uppfinning, som är patenterbar, och en upptäckt, som inte är det. Vidare anges att växtsorter och djurraser som sådana inte skall vara patenterbara. Förslaget innehåller också en övergripande etisk regel som innebär att uppfinningar vars utnyttjande står i strid med allmän ordning och goda seder inte skall vara patenterbara. Det anges också att ett förfarande som avser en modifiering av den genetiska identiteten hos djur inte skall kunna patenteras, såvida det inte råder en rimlig proportion mellan det lidande djuret kan förorsakas och uppfinningens ändamål. Det nya direktivförslaget är föremål för det s.k. Det behandlas också i en rådsarbetsgrupp. Inom Justitiedepartementet bereds ärendet under tiden bl.a. genom att synpunkter inhämtas från berörda departement, myndigheter och organisationer. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag här har anfört kan konstateras att de frågor som motionären tar upp har varit föremål för ett omfattande arbete inom EG och att detta arbete nu synes vara inne i slutskedet. Innehållet i det kommande direktivet kommer att vara bestämmande för utformningen av de svenska rättsreglerna på området. Eftersom regeringen arbetar för att vinna gehör för angelägna svenska intressen finns för närvarande inga skäl för ett initiativ från riksdagen. Herr talman! Detta betänkande handlar inte om patent på livsformer, utan det handlar om tilläggsskydd för växtskyddsmedel. Motionerna har alltså inget gemensamt med propositionen. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag än en gång bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Herr talman! Det finns anledning att notera det Eva Arvidsson sade sist, nämligen att det inte finns något direkt samband mellan vad som föreslås i propositionen och vad som sägs i motionerna. Så långt är det riktigt. Jag vill också säga att vi från Centerpartiet står bakom förslagen i propositionen och den ändring i EG-förordningen som det är fråga om. Däremot är vi tydligen inte överens när det gäller den sakfråga som tas upp i motionerna och som gäller patent på livsformer. Det är riktigt att det pågår arbete och görs formuleringar på det området, men varken jag eller - förmodar jag - motionärerna tycker att det är tillräckligt, och nu när det här arbetet pågår inom EU har vi som land möjlighet att påverka.

Herr talman! Jag instämmer i mycket av det som Jag vill också säga att vi naturligtvis står bakom propositionen. Betänkandet handlar ju till största delen om växtskyddsmedel, och så blandar vi in litet genteknik i det, så diskussionen blir kanske litet smått absurd i den meningen. Jag blev litet förvånad över att Eva Arvidsson sade att det inte finns någon anledning för riksdagen att ta initiativ, eftersom regeringen håller på och jobbar med det här. Jag tycker att riksdagen har just den uppgiften och att vi borde ta den chansen nu. Eva Arvidsson uppehöll sig ganska mycket vid patenttiderna och vad förslaget i direktivet innehåller. Vad jag skulle vilja veta är vilken inställning i grunden Socialdemokraterna har till patent på liv. Jag skulle vara glad om Eva Arvidsson ville säga någonting om det.

Herr talman! Jag måste nog ändå säga att vi bör göra det. Utskottet har ju i det här sammanhanget behandlat en partimotion som rör patent på liv, och vi kommer att gå till beslut i det ärendet i morgon bitti, så det är klart att det skall diskuteras!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

Jag tycker att det är synd att Agne Hansson i stället för att diskutera frågan i sak tar upp en retorik för att trycka till mitt parti. Det anser jag bara ökar på politikerföraktet. Jag tänker inte ödsla mer tid på det utan går tillbaka till sakfrågan. Jag kommer då att diskutera patentfrågan. Jag tycker att det är besynnerligt att socialdemokraterna här säger att riksdagen inte skall säga vad den tycker i den här frågan därför att regeringen arbetar med frågan. I betänkandet skriver utskottsmajoriteten att man utgår från att regeringen arbetar för att vinna gehör för angelägna svenska intressen. Man beskriver det kommissionsförslag om patent som snart ligger på EU-parlamentets bord på ett mycket positivt sätt. Man säger bl.a. att förslaget inte innebär en förändring av nationell lagstiftning. Man säger att växtsorter och djurraser som sådana inte skall vara patenterbara. Jag anser att utskottsmajoriteten har fel på dessa två punkter. Det förslag från kommissionen som föreligger öppnar samma dörrar som var tanken med det tidigare direktivförslaget. Patenträtterna skall utsträckas till levande uppfinningar i flera generationer. Mänskliga gener eller organ skall kunna patenteras om de utnyttjas industriellt, t.ex. insatta i växter, djur eller mikroorganismer. Djur och växter skall då även kunna patentskyddas i flera generationer, bara de inte kallas ras eller sort. Om det här förslaget överlever behandlingen i parlamentet och sedan antas i ministerrådet blir det gällande som nationell lagstiftning, som svensk lag. Därför är det intressant att veta vad socialdemokraterna här i kammaren tycker, om man kan få ett svar på det. Principiellt anser Miljöpartiet att det både ur ekologiskt och ur etiskt perspektiv är en absurd och felaktig tanke att patent skall kunna gälla livsformer, både direkt och indirekt, t.ex. genom patent på metoder. Vi anser att man från svenskt håll skall verka för att det både internationellt och i EU blir omöjligt att ta patent på och äga livsformer och att genmodifiera livsformer. Jag yrkar som sagt bifall till reservation 1

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, men jag vill ändå avge en röstförklaring för kristdemokraternas räkning, eftersom vi inte har någon ordinarie ledamot i lagutskottet och därför inte har kunnat lägga fram våra yrkanden där. Tanja Linderborg sade tidigare att det bara var Jag kan då glädja henne med att vi från kristdemokraternas sida kommer att stödja reservation 1. Jag kan också glädja Agne Hansson, som kände sig ensam när det gällde reservation 2, med att han kommer att få stöd från kristdemokraternas sida på den punkten. Det här ligger i linje med de synpunkter kristdemokraterna har när det gäller patent på livsformer. Jag måste också ställa mig litet frågande till argumentationen från Eva Arvidssons sida. Hon sade att den frågan egentligen inte skulle behandlas nu utan att det här handlar om en proposition om tilläggsskydd för växtskyddsmedel. Men utskottet har ju faktiskt valt att behandla de här motionerna i det här sammanhanget, och då måste man ju kunna diskutera dem och föra fram argumenten för att man motsätter sig de skrivningar som föreslås i reservationerna. Som flera andra här efterlyser jag faktiskt socialdemokraternas ståndpunkter i den här frågan. Det är ju inte oväsentligt för riksdagen att få höra dem.
Herr talman! Som jag sade tidigare pågår det arbete både i EU och i regeringen, och det arbetet skall bli färdigt nu i vår.

Herr talman! Eftersom Maggi Mikaelsson som har hand om många av de nordiska frågorna är sjukskriven, och Eva Zetterberg som står upptagen på talarlistan fått förhinder, har det fallit på min lott att tala omkring samernas situation i förhållande till Nordiska rådet. Det känns egentligen ganska skönt att få göra sin debut i riksdagens talarstol i en för mig ganska närliggande fråga. Som boende i Norrlands inland lever jag mitt i min vardag i sameland. Malå är Västerbottens enda skogssameby. De flesta av mina erfarenheter omkring samer kommer från de vardagliga kontakterna. Vi har t.ex. i min hemkommun ett gott förhållande. Vi har ett lokalt sameparti representerat i kommunfullmäktige. Pratet om ett gott samarbete tror jag skulle få ett starkt stöd från samehåll. De skulle kort sagt instämma i min beskrivning. En del av de konflikter som förstoras i massmedierna kan ofta enligt min erfarenhet lösas i samförstånd, där man utgår från respekt för samerna som en ursprungsbefolkning. Samerna är ursprungsbefolkning i de tre nordiska länderna Norge, Sverige och Finland. Bara det måste vara ett starkt skäl till att man skall bevilja deras anhållan om att göra dem till fullvärdiga medlemmar i Nordiska rådet. Norge och Sverige har sedan lång tid tillbaka arbetat tillsammans för gemensamma målsättningar - målsättningar som innebär att man ser till demokratins och frihetens bästa traditioner och den mångfald av språk, folk och kulturer som finns i Norden. Detta samarbete sker inom ramen för Nordiska rådet. Förutom de fem suveräna staterna har sedan också tre självstyrda områden kommit med i Nordiska rådets arbete, nämligen Färöarna, Grönland och Åland. Samerna har sedan 20 år tillbaka velat få vara med som fullvärdiga representanter i Nordiska rådets arbete. Lika länge har Nordiska rådet avslagit deras ansökan. Det har skett både med hänvisning till deras juridiska status och det samiska folkets folkrättsliga status. Man får konstatera att det är de nordiska staterna och enbart de som kan ändra på Helsingforsavtalet och dess villkor om medlemskap i Nordiska rådet. Man har redan gjort det till förmån för Färöarnas, Grönlands och Ålands representation och kan om man vill naturligtvis ändra det till förmån för samerna. Den etnisk-politiska självstyrelsemodell som används av bl.a. samerna i de nordiska länderna ger urbefolkningen i ett visst område eller i hela landet särskilda rättigheter. Modellen baserar sig alltså på att det samiska folket som en särskild befolkningsgrupp och inte på ett självstyrt område. Modellen passar också bra eftersom samerna i de flesta traditionella sameområden utgör en minoritet. Samerna har behov av och vill ha fullt medlemskap i Nordiska rådet. Det skulle vara logiskt att godkänna samernas folkrepresentation på basis av den etnisk-politiska modellen som grund för deras representation i Nordiska rådet. Det skulle vara både ett viktigt och naturligt steg för nordiska rådet att godkänna de norska, svenska och finska samerna som urfolk, trots att samerna inte har självstyrda områden. skulle Nordiska rådet vara ett parlamentarikerorgan för dels de nordiska staterna, de självstyrande områdena och de nordiska folken. En sådan lösning måste också ses som en utveckling av Nordiska rådets internationella samarbete. Eftersom samerna är ett av de viktigaste kännetecknen vad gäller Finlands, Norges och Sveriges bild utåt är det närmast bristen på samiska representanter som är uppseendeväckande. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2 från

Herr talman! Många anser att energimarknaden i början av 2000-talet kommer att se helt annorlunda ut än vad den gör i dag och att den kommer att genomgå en omstrukturering. För miljön negativa energiformer som olja och kol kommer att trängas tillbaka av renare, effektivare och decentraliserad energi och energiteknik. Man talar om de nya energikällorna, bioenergi av olika slag, vind, sol och eleffektiviseringar och nya tekniska lösningar. Förnybar energi kommer förhoppningsvis att slå ut energi baserad på fossila bränslen. Nordiska rådet har omorganiserats och har nu tre olika nya arbetsutskott. Men i den redogörelse vi behandlar i dag finns fortfarande det separata miljöutskottet med, som i dag har gått upp i ett av de nya utskotten. Miljöpartiets reservation och motion gäller den rekommendation som det miljöutskottet ger till de nordiska ländernas regeringar.

Under vissa förutsättningar tänker man ansluta de baltiska staterna till detta system. Man säger också att ett ställningstagande för ökad naturgasanvändning inte får ses som ett ställningstagande emot bioenergin. Dessa båda energiformer - naturgas och biogas - skall snarast vara ett komplement till varandra. Utrikesutskottet anser motionens yrkande besvarat i och med att man förklarar att man finner det mindre lämpligt att ta ställning innan förutsättningarna för den vidare utvecklingen på området är utredda enligt miljöutskottets riktlinjer. Man hänvisar också till de förestående energiöverläggningarna med partierna om den framtida energipolitiken. Just med tanke på de överläggningar som nu startar tycker vi i Miljöpartiet att det är extra viktigt att påpeka att naturgas och biogas inte kompletterar varandra ur vår synpunkt. De är inte likvärdiga. Man får inte glömma att naturgas är ett fossilt bränsle, liksom kol och olja. Om vi skall klara de nationella mål vi har i Sverige vad gäller utsläppen av koldioxid är det bättre att vi satsar på biogas. Utsläppen skall år 2000 inte vara högre utan ligga på samma nivå som år 1990. Fossilgasens utsläpp av koldioxid vid förbränning ökar på mängden koldioxid i vår luft, medan biogasens utsläpp av koldioxid vid förbränning tas upp i ny växtlighet och går in i naturens kretslopp. Om vi bygger ut fossilgasen kommer biogasen inte att ha en chans på många år. Miljöpartiet ser hellre att vi satsar på lokala kraftvärmeverk och lokal biogasproduktion än att vi bygger fast oss i ett dyrbart ledningsnät för fossilgas och stora gaskraftverk. I regeringens skrivelse om verksamheten i Europeiska unionen 1995 talas det om ett projekt betecknat Samnordiska och baltiska gasnätet med Norge, Danmark, Sverige, Finland och de baltiska staterna. Det är något som diskuteras seriöst i EU-sammanhang och inte bara i en nordisk rådgivande församling. På senare tid har man också i Norge diskuterat utbyggnaden av ett fossilgaskraftverk. Man har planer på investeringar i två stora gaskraftverk för elproduktion och eventuell export av gas. Jag talade i början om att energimarknaden kommer att se annorlunda ut i början av 2000-talet än den gör i dag. Det kan vara intressant att notera att inför Riokonferensen 1992 hade FN gjort en utredning som visade att biobränslen omkring år 2050 kan ge en energi som motsvarar 55 % av världens totala energiförbrukning i dag, med en omfattande odling av energigrödor. I dag står denna energiform för 13 % av världens energiförbrukning. Om vi återgår till Sverige kan vi enligt Kommunaktuellt se att fyra av fem kommuner i Sverige satsar på förnyelsebar energi av olika slag. I kommunerna vill var tredje politiker med ansvar för energifrågor att kommunen skall vara självförsörjande på såväl värme som el. Hälften av de kommunpolitikerna önskar att kommunerna skall bli självförsörjande i varje fall vad gäller värme. Ett nytt sätt att producera biogas används i Värnamo. Där startade ett nytt kraftvärmeverk sin drift under vintern 1994. Det konstruerades i samarbete mellan ett finskt företag och svenska Sydkraft. I Man producerar värme till bostäder, ström till belysning och elmotorer. Inget svavel släpps ut och koldioxidutsläppen är exakt lika stora som den mängd som tas upp av de träd som planterats för att ersätta bränslet som eldats upp. Sammanfattningsvis kan man säga att det finns nya framsteg när det gäller förbränningsteknik, bioteknik och skogsbruk som kan göra det lönsamt att omvandla en rad olika växter till flytande eller gasformiga bränslen och till elektricitet. Energiförhandlingarna startar i morgon. Det här är en markering för att tala om att det är nödvändigt för en hållbar utveckling att prioritera de förnyelsebara energislagen. Jag yrkar bifall till vår motion. Vad gäller medlemskap för samerna i Nordiska rådet har den föregående talaren utrett det så väl att jag bara skall komplettera med ett par saker. Det viktiga i det här fallet tycker jag är att samerna är ursprungsbefolkning i samtliga tre nordiska länder. Det är ett starkt skäl för att bevilja deras anhållan och göra dem till fullvärdiga medlemmar i Nordiska rådet, som är en rådsförsamling. När man ser på de andra områdena, Grönland, Färöarna och Åland, som har fått säte i rådet och jämför befolkningarna finner man att samerna är ganska många i de tre nordiska länderna. De är sammanlagt 65 000. Om man tittar på Åland, som har kommit med som ett enskilt område, kan man notera att det har 24 000 invånare. Grönland har 55 000 och Färöarna har 46 000. Det är alltså en ganska stor grupp människor som nu önskar bli medlem i Nordiska rådet. Den föregående talaren talade om att man kunde ändra bestämmelserna. Jag skulle vilja ta upp en annan sak, nämligen hur man i dag ser på exempelvis organisationer i förhållande till länder. FN låter organisationer vara med i vissa beslutandegrupper. I stadgarna för IDEA, det internationella demokratiska institutet som ligger i Strömsborg, sägs det: Regeringar och mellanstatliga organisationer kan vara parter vid avtal som etablerar internationella idéer. Man har vissa regler för hur en sådan organisation skall se ut och vara uppbyggd för att den skall få lov att vara medlem i IDEA. Jag tror att man litet grand kan lägga den aspekten också på samerna. De är organiserade i det svenska sametinget, det norska sametinget och det finska sameparlamentet, som alltså kan bli en organisation på 65 000 medlemmar. Det är en ganska stark organisation, tycker jag. Med detta yrkar jag bifall till förslaget om medlemskap för samerna i Nordiska rådet.